Herr talman! Även jag tackar för svaret. När det gäller själva sakfrågan Torsdagen den och sysselsättningseffekterna av den planerade nedläggningen delar jag helt — 14 februari 1985 Ingvar Karlssons i Bengtsfors uppfattning och behöver därför inte upprepa hans argument. Jag anser att dagens regeringsbeslut är ett olyckligt beslut för denna nedläggning av region. Jag bygger den uppfattningen på övertygelsen om att den planerade Västergårdens kriavvecklingsperioden är alldeles för kort. Alla människor som har talat med minalvårdsanstalt i mig om saken är helt eniga på den punkten. Man hävdar att regeringeninnan — Mellerud den spikade ett avvecklingsdatum åtminstone borde ha haft klart för sig hur Västergården skall användas i framtiden. Regeringen borde kanske också avvakta till dess att man byggt färdigt anstalten i Vänersborg som ligger strax intill. På så sätt skulle en hel del av de negativa effekterna mildras. Jag skulle också ha hälsat med tillfredsställelse om justitieministern, genom att tänja på tiden för avveckling till den 1 januari nästa år, ändå kunde ge en möjlighet att lösa vissa omplaceringsfrågor. Även om jag har förståelse för att man måste göra vissa korrigeringar när det gäller kriminalvårdsanstalterna vill jag ändå vädja till justitieministern att ompröva datumet för nedläggningen.
Herr talman! Som bekant finns det en principplan för den framtida lokalanstaltsorganisationen inom kriminalvården. Planen antogs av riksdagen 1980. Enligt denna plan skulle Västergården läggas ned 1987. Till följd av minskad beläggning totalt sett inom kriminalvården måste nedläggningen nu ske något tidigare. Jag skall inte upprepa de skäl som föreligger för att Västergården läggs ned. Från kriminalvårdspolitisk synpunkt är de uppenbara. Jag medger att nedläggningen av Västergården ur regionalpolitisk synvinkel inte är helt lycklig. Men det har inte funnits till hands någon alternativ nedläggning någon annanstans i Sverige som skulle vara fördelaktigare från regionalpolitisk synpunkt. När det gäller tidpunkten för en tidigareläggning enligt riksdagsbeslutet har inriktningen varit december 1985 med hänsyn till de svårigheter som onekligen uppstår på orten till följd av nedläggningen. Sedan jag har haft kontakter med länsledningen och med företrädare för den berörda kommunen har jag emellertid noggrant prövat möjligheterna att skjuta något på nedläggningen, och jag bedömer det möjligt att vänta till den 1 oktober 1986. Jag förutsätter nu att kriminalvårdsstyrelsen tillsammans med bl.a. länsmyndigheterna och kommunen omedelbart börjar angripa de problem som uppstår till följd av nedläggningen.
Herr talman! Jag kan inte bedöma var i landet man skulle ha minskat antalet platser. Men om man hade prioriterat noggrant och tagit hänsyn till de regionalpolitiska effekterna och den begränsade statliga företagsamheten 103 i Älvsborgs län tror jag att man hade kommit fram till att den här anstalten inte borde ha varit den första som man skulle lägga ner eller minska i omfattning. Jag har i alla fall en känsla av att det skulle ha blivit resultatet. Nedläggningen kommer alltså att ske den 1 oktober 1986. Det blir en förlängning med drygt ett halvår, och det är bra. Men det hade varit ännu bättre om man hade kunnat skära ned successivt till dess häktet i Uddevalla och fängelset i Vänersborg hade blivit klara. Det skulle ha varit en bra lösning för regionen och förmodligen också för kriminalvården.
Herr talman! Jag har varit med i det politiska arbetet så pass länge att jag vet att regeringen inte utformar sin politik i riksdagens frågestunder. Men jag utgår ändå ifrån att statsråden tar intryck av de synpunkter som vi riksdagsledamöter för fram i dessa frågestunder, eftersom de problem vi aktualiserar är sådana som ligger nära oss och som vi väl känner till. Också jag vill notera med tillfredsställelse att justitieministern har skjutit fram tidpunkten för nedläggningen, men jag vill ändå uttrycka förhoppningen att man prövar möjligheterna att tänja på tidsfristen ytterligare en liten aning.

Herr talman! Anders Dahlgren har bett mig ge en förklaring till att regeringens arbete med att i Sverige införa oblyad bensin och bättre avgasrening numera helt har avstannat. Den proposition som Anders Dahlgren efterlyser är upptagen i regeringens propositionsförteckning och kommer att föreligga inom kort.

Herr talman! ”Bättre sent än aldrig” kanske är ett uttryck som kan passa när jag nu tackar jordbruksministern för svaret, även om jag i och för sig inte har fått svar på det som jag konkret frågade om. Något villrådig är jag fortfarande beträffande tidpunkten, också med tanke på de många uttalanden som jordbruksministern har gjort om snabba åtgärder för att lösa problemen i samband med försurningsskador och försurningsrisker. Min tveksamhet och villrådighet gäller hur man skall tolka jordbruksministerns uttryck ”inom kort”.
Herr talman! Jag vet att Anders Dahlgren är starkt medveten om att jag 1976 som jordbruksminister i den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade fram ett åtgärdsprogram för de då närmast kommande 10 åren. Genom det åtgärdsprogrammet fördes ändå Sverige vid en internationell jämförelse fram till en tätposition på det här området. Nu avser vi att komma med ett åtgärdsprogram för de 10 år som nu ligger framför oss. Målsättningen är densamma, att vi på detta viktiga område skall kunna behålla den tätposition vi har haft. Vi vet att det är viktigt att vi verkar pådrivande internationellt och att vi gör vad vi skall göra nationellt för att motverka de miljörisker som är förknippade med luftföroreningarna. Jag föreställer mig att Anders Dahlgren också förstår att det är uppgifter på många samhällsområden som skall innefattas i detta åtgärdsprogram.

Herr talman! Det sista uttalandet sätter jag stort värde på. Jag hoppas nämligen att den utdragna tiden för behandlingen av det här ärendet inte beror på någon oenighet i regeringen. Jag hoppas alltså att det inte är någon propositionsmangling mellan departementen som är orsaken till att jordbruksministern dröjer med att lägga fram den här propositionen. I sakfrågan får vi vänta med diskussionen tills jordbruksministern har lagt fram propositionen för riksdagen och vi vet vad som står i den. Då får vi som sagt diskutera sakinnehållet. För snart ett år sedan tillsatte jordbruksministern den s.k. generaldirektörsklubben, som skulle komma med förslag. Det resulterade i att naturvårdsverket redan i september månad hade utarbetat sin PM om vilka åtgärder man skulle vidta. Det har nu förflutit en väldigt lång tid sedan jordbruksministern fick detta konkreta material i sin hand, och samtidigt vet vi hur försurningsskadorna ökar. Jordbruksministern behöver bara läsa det senaste numret av naturvårdsverkets tidning för att få fullt klart för sig hur bråttom det verkligen är.
Herr talman! Jag tror att Anders Dahlgren är väl medveten om att också jag är medveten om hur bråttom det är. Jag tror också att Anders Dahlgren inte har något att invända mot att den aktionsplan som på mitt förslag togs fram i samverkan mellan sju statliga verk under naturvårdsverkets ledning och som presenterades i slutet av augusti blir föremål för remissbehandling. Det är ju den ordning vi brukar tillämpa. Denna remissbehandling var färdig under senhösten. Sedan dess har vi ytterligare bearbetat detta underlag för att, som jag nyss sade, få en så bra proposition som möjligt.
Herr talman! Eftersom remissbehandlingen var klar under senhösten och vi nu befinner oss i februari månad konstaterar jag att jordbruksministern har tagit osedvanligt god tid på sig för att utforma propositionen.

Herr talman! Sven Henricsson har med hänvisning till beslut om nedläggning av persontrafiken på bandelen Forsmo-Hoting frågat mig om jag är beredd medverka till att utrustning av betydelse för eventuell chartertrafik bevaras på denna bandel. Jag tycker det är viktigt att vi kan öka turistresandet på tåg. SJ:s satsning de senaste åren på turisttrafik på inlandsbanan, på chartertåg och biltåg visar också att järnvägen kan spela en roll för turismens utveckling. Sven Henricsson vet som jag att banan Forsmo-Hoting går genom en trakt som erbjuder vissa värden för turister. Enligt vad jag erfarit planerar SJ för godstransporternas skull att justera rälsen längs denna bana. Därvid kan det bli aktuellt att rubba och möjligen riva vissa plattformar. Inga åtgärder planeras dock som skulle förhindra en eventuell framtida chartertågstrafik längs banan.
Herr talman! Att jag ställt den här frågan hänger ihop med att man fått in rapporter om långt framskridna planer på indragning av personal och borttagande av plattformar på stationer utmed Forsmo-Hoting-banan. Regeringen har beslutat att persontrafiken på den här bandelen vid nästa tidtabellskifte skall läggas ned — ett beslut som inte väckt något jubel hos befolkning, kommuner eller länsorgan. Det här dystra meddelandet från regeringen var emellertid något uppmjukat genom att det också fanns med ett löfte om att turisttrafik med tåg ändå skulle kunna anordnas på denna bana. Ångermanälvens dalgång är ett attraktivt turistområde, och därför tyckte vi att förslaget var positivt. Även kommuner och andra som sysslar med dessa frågor är intresserade av att anordna resor osv. Rapporterna om att plattformar skall tas bort och att den yttre servicen skall förändras har alltså ingett oro. Man ställer frågan: Hur skall eventuella turister eller utflyktsresenärer kunna komma på och av tågen om plattformarna tagits bort? Det innebär ju stora svårigheter, och det blir ödsligt på stationerna. Över huvud taget är man tveksam när det gäller den avbemanning av Rossöns station som skall ske. Man undrar varför det måste vara så bråttom. Det finns ju fortfarande stora godstrafikkunder på den här banan. Jag uppfattade saken så, när man från departementets sida talade om denna indragning av tågen, att man ville ha en mjuk övergång, att man för en tid t.o.m. ville lämna möjligheten öppen att anlita tågen, om nu länstrafiken i framtiden — ifall det blir ändrade förutsättningar — skulle ompröva sina ståndpunkter. Så har jag fattat uppläggningen — att man valt en mjukare linje när det gäller övergången till busstrafik. Vidare finns det planer att på prov ha järnvägsbussar som är billigare i drift —-eller motorvagnar, som de ju kallas. Varför då stressa och ha sådan brådska att avveckla allt som har med persontrafikens möjligheter att göra?

Herr talman! Som Sven Henricsson vet har ca 70 milj.kr. satsats på en upprustning av Forsmo-Hoting-banan. Det gäller då godstrafiken, som har mycket stor betydelse inte minst när det gäller transporter av rundvirket, virkesråvaran. Man är dock tvungen att justera rälsen. Det innebär att man måste flytta, eller ta bort, exempelvis plattformar. För att möjliggöra en upprustning av banan måste man faktiskt göra det. Skulle det vara så, att vit.o.m. får chartertrafik med tåg, måste SJ givetvis se till att trafikanterna inte bara kommer på utan självfallet också av tåget. Det gäller då på platser — jag vet att det finns sådana — där det är väldigt fin utsikt eller där det finns olika aktiviteter i samband med chartertågverksamheten. Jag kan således försäkra Sven Henricsson att det jobb som nu utförs från SJ:s sida inte innebär att man har för avsikt att rycka undan förutsättningarna idet här sammanhanget, utan avsikten är att se till att arbetet fullföljs när det gäller de investeringar som vi varit överens om att man skall göra på bandelen.
Herr talman! Jag vet mycket väl att vi inte här kan bestämma om driften av det här spåret. Det är inte vår sak, och inte heller departementets sak, att bestämma detta. Vi har inte sådan lokalkännedom att vi kan göra det, åtminstone inte som politiker. I varje fall ställer man sig frågande till den forcerade avbemanning som sker vid Rossöns station, där det blir stora svårigheter att färdigställa banarbetena. Man är ju ännu inte klar med 70-miljonersinvesteringen. Banarbetena blir fördröjda och fördyrade om man tar bort bemanningen på Rossöns station. Likaså är det bekräftat att sågverket i Backe, som betjänas av Rossöns station, planerar att utvidga trafiken genom att utföra containertransporter med flis till kusten. De transporterna innebär 90-100 vagnar ytterligare per år, till de trävarutransporter som redan tidigare pågår och växlas av personal i Rossön.
Lotterierna har stor betydelse för föreningslivet. Under senare år har den mycket stora ökningen av de statliga lotterierna inneburit att föreningslivet haft allt svårare att hävda sin sektor. Inte minst gäller detta marknadsföringen av lotterierna, där stora resurser satsas på de statliga lotterierna. Vägnätet är av utomordentligt stor betydelse för bl.a. den norrländska skogsindustrin. Behovet av standardförbättringar är stora. Samtidigt ställer den svaga svenska ekonomin krav på hårda prioriteringar.
Detta är exempel på att man inte skall forcera. Åstadkommer man en ny trafiksituation finns det skäl att låta övergången till den nya situationen bli mjuk, så att inte den ena villan blir värre än den första, som det heter.
Regeringens förslag till transportpolitiska insatser i Uddevallaregionen omfattar tidigareläggning av vägplanerna för bl.a. E 6. Investeringarna kommer enligt vissa tidningsuppgifter att uppgå till ca 450 milj.kr. 1. På vilket sätt kommer den planerade tidigareläggningen av vägbyggnads arbeten längs E 6 att påverka väganslagen för Västernorrlands och Jämtlands län? 2.
Det gäller att få en övergång till nya driftsformer som motsvarar vad man kan kräva i samband med en sådan här omläggning. Det är lätt att förhasta sig, och sedan får man ångra att man har gått för snabbt fram. Det är ungefär dit som jag har syftat med min fråga.
Är statsrådet beredd att medverka till tidigareläggning av den s.k. Deltavägen i Timrå och brobyggnad i Storsjöområdet i Jämtlands län?

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig dels hur den planerade tidigareläggningen av vägbyggnadsarbeten längs E 6 kommer att påverka väganslagen för Västernorrlands och Jämtlands län, dels om jag är beredd att medverka till en tidigareläggning av den s.k. Deltavägen i Timrå och brobyggnad i Storsjöområdet i Jämtlands län. Vägplaneringen är decentraliserad. För byggande av statliga vägar upprättas tioåriga vägbyggnadsplaner. Länsstyrelserna fastställer länsvägplanerna, medan vägverket fastställer övriga vägplaner. I direktiven för upprättande av de nu gällande vägplanerna framhöll regeringen bl.a. att näringslivets behov av säkra transporter måste prioriteras. Vägplanerna för åren 1984-1993 innehåller således många för näringslivet mycket viktiga vägupprustningar. Regeringens åtgärder vid en nedläggning av Uddevallavarvet presenterades vid ett möte i Uddevalla den 23 januari i år. Jag redovisade därvid de transportpolitiska insatserna för att skapa ett nytt näringsliv i Uddevallaregionen. Förutom att vägbyggandet ger sysselsättning, behövs det bra vägar för en positiv utveckling av näringslivet. Väg E 6 har f. n. bitvis en alltför låg standard genom Bohuslän. Sammanlagt kommer ca 500 milj.kr. att investeras i en upprustning av vägen. Upprustningen av väg E 6 ingår i en nordisk handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Handlingsplanen kommer att behandlas vid Nordiska rådets möte nu i mars. De i handlingsplanen upptagna investeringarna i landsvägsoch järnvägsnäten i Norden föreslås finansieras genom en ny särskild låneordning inom Nordiska investeringsbanken. I vägplanerna ingår byggande av såväl Vallsundsbron som den s.k. Deltavägen i Timrå. Vägplanerna är det samlade uttrycket för hur och i vilken ordning vägobjekten i länen skall byggas oavsett finansieringssätt. Vid bedömning av de sysselsättningspolitiska insatser som eventuellt kan behövas tar regeringen hänsyn till arbetsmarknadssituationen i resp. län. Regeringen fördelar sedan tillgängliga medel på lämpliga objekt, bl.a. de vägar som är högst prioriterade i vägplanerna.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag hade två dagar att välja på för att få svaret. Den ena dagen var i dag, Alla hjärtans dag, och jag tyckte att vi två som norrlänningar skulle ta det tillfället i akt för att kunna ge ett något mer positivt besked när det gäller de brooch väginvesteringar som jag har frågat om, främst den investering i Sundsvalls — Nr 82 regionen som Deltavägen innebär. Det finns all anledning att fråga sig, Torsdagen den eftersom investeringarna på vägområdet i Uddevallaregionen nu kommer att 14 februari 1985 tidigareläggas, om inte detta helt automatiskt får konsekvenser när det gäller prioriteringen av vägarna i andra delar av landet. Om man tidigarelägger dö S 5 , : Om planeringen av väginvesteringar på ett ställe måste man ju senarelägga dem på något annat vissa vägbyggnadsställe. Det svar som kommunikationsministern har lämnat till mig kan jag arbeten i Väster: inte tolka på annat sätt än att vi i Mellannorrland, dvs. Västernorrland och norrlands och Jämtland, får stå tillbaka med hänsyn till valet av Uddevalla. Jag får väl med Jämilandslän anledning av svaret konstatera att de vägprojekt som är aktuella i Uddevallaregionen är betydligt mera intressanta och viktiga från näringslivets synpunkt än Deltavägen i Timråregionen. Jag vill, herr talman, i detta sammanhang påpeka att nedläggningen av Gullfiber i Timrå, som hade mellan 700 och 800 anställda, är ett relativt sett lika allvarligt och bekymmersamt problem för Sundsvalls-/Timrå-regionen som nedläggningen av Uddevallavarvet. När det gäller Sundsvallsregionen har regeringen uppenbarligen inte för avsikt att vidta några speciella åtgärder. För att vara litet elak, trots att det är Alla hjärtans dag, vill jag ställa frågan om det är så att regeringen ett valår anser sig ha mera röster att vinna på en satsning i Uddevallaregionen än i Sundsvallsregionen. Jag skulle, herr talman, vilja fråga om kommunikationsministern inte anser att arbetslöshetssituationen i Sundsvallsregionen och i Jämtland, speciellt när det gäller byggarbetskraften, är lika allvarlig som i Uddevallaregionen.

Herr talman! Förvisso är det Alla hjärtans dag, men jag måste ändå få fråga Per-Richard Molén: Varför vill moderaterna sänka anslaget på det arbetsmarknadspolitiska området med ungefär en miljard, om ni förväntar er att regeringen skall kunna tillskjuta pengar till just sysselsättningssvaga regioner? Under de drygt två år som vi socialdemokrater har haft regeringsmakten har vi tillfört åtskilliga summor till just skogslänen av sysselsättningsskäl. Det har naturligtvis också inneburit att näringslivet i skogslänen, företrädesvis skogsindustrin och skogsbruket, i första hand har dragit nytta av de investeringar som har gjorts där. Det är alltså fråga om betydande belopp, inte minst inom detta område. När det gäller de två vägprojekt som Per-Richard Molén tar upp kan jag säga att byggandet av Vallsundsbron kan startas tidigast i maj 1986 och Deltavägen möjligen vid årsskiftet 1985-1986. Det finns en arbetsplan, och det lär finnas risk för att denna arbetsplan överklagas. Det skulle innebära att vägbygget inte kommer i gång förrän långt senare än 1985-1986. Jag kan försäkra att den socialdemokratiska regeringen med hjälp av Anna-Greta Leijon kommer att se till att pengar tillförs de län, som har sysselsättningssvårigheter, i betydligt snabbare takt än om vi hade en moderat arbetsmarknadspolitik.
Herr talman! Från moderat sida har vi många gånger pekat på alternativa finansieringsmöjligheter när det gäller bl.a. väginvesteringar. Eftersom det också framgår av svaret att man för Uddevallaregionen tänker sig någon annan form av finansiering via Nordiska investeringsbanken vore det värdefullt om kommunikationsministern i detta sammanhang kunde utveckla detta litet mera. Man skulle på det sättet få en betydligt större investering, som också i mycket hög grad skulle stämma överens med de moderata idéerna. Jag tror att vi, oberoende av vilket parti vi tillhör, är ganska överens om att det är knappa anslag som vi råkar ha. Pengarna skulle med större fördel kunna användas för Vallsundsbron.

Herr talman! Låt oss nu först klarlägga detta beträffande Uddevallasatsningen. Den finansiering som det där är fråga om gäller ett projekt som man har varit överens om mellan de nordiska finansministrarna. E 6 har betydelse inte bara för svenskt näringsliv utan även för norskt näringsliv. Det har betraktats som självklart att E 6 skulle ingå i sådana investeringsobjekt som det här gäller. Sedan en annan sak: Satsningen i Uddevallaområdet innebär ingen senareläggning på något sätt av projekt i andra delar av landet. Ett projekt i Uddevalla gäller bro över järnvägen vid Skee. Att vi ger pengar för det projektet, som tas upp i årets budget för vägförvaltningen, kommer att innebära att man kan tidigarelägga ett annat projekt i en annan del av detta land.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om regeringen vill medverka till en lösning av väg 55:s dragning genom Uppsala genom att medge att en liten del av flygflottiljens område får tas i anspråk. Frågan om att ta i anspråk mark av flygflottiljens område har prövats av regeringen den 13 januari 1977. Med hänsyn till bl.a. befarade risker för flygsäkerheten samt uppkommande olägenheter för markstridsutbildningen vid flygflottiljen avslog regeringen en av kommunstyrelsen i Uppsala gjord framställning i frågan. Efter samråd med försvarsministern kan jag meddela Oswald Söderqvist att dessa skäl kvarstår och att regeringen mot den bakgrunden inte är beredd att medverka till att flygflottiljens mark tas i anspråk för väg 55.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Först några ord om väg 55. Det är alltså en av våra riksvägar, som börjar i Uppsala och som sedan går över Mälaren på broar vid Hjulsta och Strängnäs och så småningom vidare över Malmköping och ner till Norrköping. Det intressanta med den vägen är att den under det senaste decenniet — och under de senaste åren — har blivit mycket hårt trafikerad av framför allt långtradare. Långtradartrafik norrifrån, som inte har någon anledning att passera Stockholmsområdet, väljer naturligtvis den vägen om man skall söderut. Det förkortar resan, och man slipper Stockholm. Vidare har vi långtradartrafiken från Finland, som tidigare kom in över Norrtälje och numera i sin största omfattning kommer från Kapellskär. Också den trafiken söker sig i många fall över Uppsala och ner över riksväg 55 för att slippa Stockholmsområdet. Det är alltså en mycket hårt trafikerad väg, och trafiken har ökat. Det är fråga om en förbifart — förbi en storstad, som vanligt. Här har vi nu fått etapp 1, som gjorts klar för flera år sedan med ganska stora kostnader för viadukter och annat. Vägen slutar f. n. blint, kan man säga, i ett industriområde, där långtradare, framför allt söderifrån, irrar omkring på smågatorna och inte hittar ut — i varje fall inte utan visst besvär. När det gäller dragningen av vägen finns det norra alternativet och det södra alternativet. Det norra är ur många synpunkter det bästa, men här har de militära intressena kommit i förgrunden. Man vill inte släppa till ett ganska litet hörn av flygflottiljens område. Både kommunikationsministern och jag vet hur en flygflottilj ser ut. Det är ett jättestort område, och F 16 upptar en stor del av Uppsalaslätten. Jag tycker att de argument som framförs är mycket märkliga. Det talas om flygsäkerhet. Det är möjligt att den skulle påverkas, men jag har svårt att tänka mig att det lilla hörn av området som det här är fråga om skulle inverka på den. Och det andra skälet, nämligen ”uppkommande olägenheter för markstridsutbildningen vid flygflottiljen” är rena rama nyset, herr kommunikationsminister! Hälsa försvarsministern det, eller åk ännu hellre dit och titta själv. Det är här fråga om ett jättestort område med hundratals hektar. Varför skall man då utbilda det lilla fåtal flygsoldater som skall svara för skyddet på just det lilla hörnet av området som skulle komma att tas i anspråk av vägen? Man kan ju flytta sig två eller tre kilometer bort mot den norra delen av området och öva där. Det finns där stora outnyttjade områden. — Det argumentet håller alltså inte. Bedömningen i detta avseende gjordes 1977 av en borgerlig regering, när Eric Krönmark var försvarsminister. Har den socialdemokratiska regeringen varit på platsen och tittat? Har ni omprövat frågan eller godtar ni bara beslutet från 1977? Det tycker jag också skulle vara ganska märkligt.

Herr talman! Oswald Söderqvist hörde också av mitt förra svar att vägplaneringen är decentraliserad i allra högsta grad. Prioriteringar av vägobjekt ankommer på länen och också på kommunerna i den händelse det är fråga om statskommunala vägar. Jag vet att de som berörs av vägfrågorna i Uppsala län satt i gång ett utredningsarbete. Jag vet inte vad de kommer fram till, men jag är helt övertygad om att man i länet naturligtvis kommer att prioritera vägarna utifrån vägbehovet totalt i länet. Skulle den här leden, Bärbyleden, vara av den vikt som Oswald Söderqvist säger — vilket jag inte alls har någon anledning att betvivla — utgår jag från att den kommer att läggas ganska högt på prioriteringslistan. Och sedan har man de medel att tillgå som normalt finns för vägbyggnader i alla län.
Herr talman! Det vi nu fick höra av kommunikationsministern beträffande anslagen är mycket lovande. Men frågan om sträckningen kvarstår. Det finns kvar en önskan från Uppsala kommun att dra vägen i den norra sträckningen. Regeringen har bollen och kan avgöra om man skall få kapa en liten bit av det jättestora flygflottiljområdet. Jag vill således upprepa frågan: Har ni bara slentrianmässigt godtagit beslutet från 1977, som kommunikationsministern redovisar i svaret, eller har ni som socialdemokratisk regering prövat frågan visavi försvarsdepartementet och de militära intressena? Det är angeläget att få svar på den frågan.
Herr talman! Jag hade litet svårt att höra vad Oswald Söderqvist sade, men jag uppfattade att frågan gällde huruvida försvarsdepartementet nyligen har prövat frågan. I januari månad föredrogs frågan för försvarsminister Anders Thunborg, som har exakt samma uppfattning som den som ledde till beslutet 1977.
Herr talman! Det är bara att beklaga att det är på det sättet. Om man skall bedöma frågan ur det civila samhällets synpunkt visavi de militära intressena tror jag inte att man kan komma fram till en sådan bedömning —- om man anser att vägen är viktig, och det är den. Det håller kommunikationsministern ju med mig om. En väg med den aktuella sträckningen kan inte på något sätt påverka markstridsutbildningen. Jag tycker det är ett löjligt argument. Jag kan böja mig för argumentet att flygsäkerheten skulle kunna påverkas, men efter att själv ha varit på platsen har jag mycket svårt att tro att det på något avgörande sätt skulle hindra flygverksamheten om man kapar av ett litet hörn på detta jättelika område. Jag vädjar till Curt Boström att han i sin egenskap av kommunikationsminister tar upp nya överläggningar med försvarsministern i den här frågan.

Herr talman! John Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten i Västerbotten och då speciellt i dess inland. Per-Ola Eriksson har frågat statsrådet Ingvar Carlsson om regeringen är nöjd med arbetsmarknadsläget i Norrbotten samt, om regeringen inte är nöjd, vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra situationen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Sedan tillträdet hösten 1982 har det övergripande målet för regeringens politik varit arbete åt alla. Den ekonomiska politiken har inriktats på att trygga full sysselsättning och bekämpa arbetslöshet. Situationen på arbetsmarknaden har utvecklats i rätt riktning. Sysselsättningen har ökat. Regeringen har med sina åtgärder lyckats bryta den negativa utveckling som har gällt för industrisysselsättningen ända sedan mitten av 1970-talet. Samtidigt minskar arbetslösheten. I januari var 149 000 personer arbetslösa. Motsvarande siffra förra året var 162 000 personer. Den här förbättringen på arbetsmarknaden har också Norrbotten och Västerbotten fått del av. När det konkret gäller Norrbotten vill jag först erinra om att riksdagen för två år sedan beslutade om att 4 miljarder kronor skulle avsättas för att stärka sysselsättningen i Norrbottens län. Medlen avsåg både kortoch långsiktiga åtgärder. Dessutom tillförs både Norrbottens län och Västerbottens län varje år avsevärda resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Under innevarande budgetår har Norrbotten t.ex. fått 462 milj.kr. för beredskapsarbete och rekryteringsstöd. Dessutom har länet fått ytterligare 100 milj.kr. för att stödja byggsysselsättningen i länet. Under samma period har Västerbotten tilldelats 145 milj.kr. för beredskapsarbeten och rekryteringsstöd samt 20 milj.kr. för att under vintern stödja byggsysselsättningen. För arbetsmarknadsutbildningen har de båda länen fått 134 milj.kr. resp. 52 milj.kr. under innevarande budgetår. Utöver dessa insatser bereds f. n. inom regeringskansliet frågan om behov av den reserv om ytterligare 450 milj.kr. till beredskapsarbete och rekryteringsstöd för innevarande budgetår som riksdagen redan fattat beslut om.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Det är inte uttryck för gnäll eller kverulans när jag påstår att jag inte är nöjd med det. Jag hoppas att det inte är så, att den ansvariga ministern och regeringen inte fattar vidden av Västerbottens problem. Det är ju bra att man satsar de pengar som Anna-Greta Leijon talade om. Men när det gäller rekryteringsstöd, konjunkturuppgång, devalveringseffekter m.m. märker vi ingenting i Västerbottens inland. Under två år har vi i länet förlorat mer än ett Uddevallavarv. Under 1983 och 1984 har vi skrivit ut enkelbiljetter från Västerbotten för 2 600 personer. Beredskapspengarna är slut. Om 14 dagar försvinner 80 arbetstillfällen när det gäller skogliga beredskapsarbeten. 327 personer kommer att förlora sina arbeten i april. Skogsarbetarna i Västerbotten kommer att drabbas av en arbetslöshet på 30 §. Det är det här som det handlar om. Det behövs ytterligare medel för beredskapsarbeten. Jag hoppas att Anna-Greta Leijon i ett kompletterande svar kan ställa sådana i utsikt. Nu lovade visserligen Curt Boström att fru Leijon skulle ställa pengar till förfogande, men jag vågar väl inte lita på kommunikationsministerns utsaga i det fallet. Jag hoppas ändå att Anna Greta Leijon från sin del av regeringsområdet skall kunna utverka mera pengar för detta ändamål. I en debatt i oktober förra året sade arbetsmarknadsministern att det borde finnas förutsättningar för att låta en viss del av beredskapsarbetsmedlen gå till den skogsvårdande sektorn. Konkret uttryckt står nu 327 skogsarbetare inför hotet att mista sina jobb. Det krävs snabba beslut om ytterligare medel för att man skall kunna förhindra att de blir arbetslösa. Det är på den punkten som jag är intresserad av att få ett kompletterande besked från arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Också jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om vilken arbetsfördelning som gäller inom regeringen. Att jag ställde frågan till statsrådet Ingvar Carlsson berodde på att det var han som i en Norrbottenstidning hade uttalat sig om Norrbottens framtid. Av statsrådet Carlssons uttalanden framgick att några ytterligare regeringsinsatser för att minska arbetslösheten i Norrbotten inte skulle vara att vänta, utan man får där klara sig själv. Samma besked gav regeringen våren 1983. Jag uppfattar detta svar som mycket anmärkningsvärt och defensivt. Arbetsmarknadsministerns svar i dag är i det närmaste innehållslöst. Det kan sägas vara en historiebeskrivning. Arbetsmarknadsministern säger att regeringens politik har inriktats på full sysselsättning. De resultat som uppnåtts är mot den bakgrunden närmast skrattretande. Norrbotten befinner sig trots högkonjunkturen i en oerhört svår situation. I januari var 17 034 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Av dem var 10 550 öppet arbetslösa. Vi kan också konstatera att flertalet kommuner under de senaste åren har fått vidkännas enorma befolkningsminskningar. Länet har totalt under de två senaste åren förlorat 1 700 personer. En viss inflyttning har skett i kustregionerna, men kommunerna i malmfältsregionen har under de senaste åren mist drygt 1 700 personer. Jag tycker att det blåser en kall sextiotalsvind över Norrbotten. Norrbotten blöder i dag. Om ingenting görs hotar en katastrof av stora mått inom en hel landsdel. Arbetslöshet, utflyttning, sämre åldersstruktur och minskad service är utmärkande för detta område. I det läget säger man från regeringen att ingenting mera skall göras. Anna-Greta Leijon hänvisar till arbetsmarknadsåtgärder. Ja, sådana har vidtagits. Vi har fått hjälp från AMS, men den har givit mycket ringa resultat. Min uppmaning blir därför: Byt fot och byt program! Regeringen visar vidare en sällan skådad passivitet när det gäller att hjälpa människor i arbetslöshetsdrabbade glesbygder. Däremot visar regeringen en beundransvärd snabbhet när det gäller att ge hjälp till regioner och storföretag i andra delar av landet. Jag ifrågasätter inte satsningen i Uddevallaregionen. Befolkningen i den delen av landet är att gratulera. Men nog hade det varit befogat att regeringen hade visat prov på samma krafttag och samma snabbhet vad gäller ett utpräglat glesbygdslän som Norrbotten. Jag tolkar regeringens strategi på denna punkt så, att områden som under en lång följd av år stegvis växt in i arbetslöshetsproblemen får vänta, medan hjälpen kommer snabbare i befolkningsrika regioner i en akut sysselsättningskris. I de senare kan man också göra insatser gemensamt med storindustrin. Jag måste säga att det är en skrämmande politisk utveckling som vi har fått under de senaste åren. Det behövs krafttag, Anna-Greta Leijon, för att vi skall kunna lösa arbetsmarknadsproblemen i Norrbotten.

450 milj.kr. lades då i en särskild reserv för framför allt beredskapsarbeten och rekryteringsstöd. Fördelningen och utnyttjandet av den reserven diskuterar vi f.n. Även om jag vet att läget i Västerbottens län är bekymmersamt — speciellt i inlandet — är det ändå glädjande att utvecklingen också i Västerbottens län har gått mot det bättre. Det framgår mycket klart, om man läser den rapport som länsarbetsnämnden ganska nyligen har lämnat. Länsarbetsnämnden redogör där för utvecklingen under hösten och gör sina bedömningar för framtiden. Länsarbetsnämnden sägert.ex. att bedömningen av utvecklingen på arbetsmarknaden i huvudsak överensstämmer med den som gjordes hösten 1984 och att högkonjunkturen präglar länets arbetsmarknad. Men visst finns det återstående problem på byggarbetsmarknaden. Jag vill här särskild nämna att Västerbottens län är ett av de län där vi kommer att göra särskilda försök med den säsongmässiga hanteringen av byggandet genom förenklade verksamheter. De insatser för Norrbotten som har gjorts av den nuvarande regeringen med det särskilda paketet på 4 miljarder kronor jämte ytterligare insatser är långt större än de insatser som gjordes under de borgerliga åren. Min taletid är tyvärr slut, men jag antar att jag får tillfälle att utveckla situationen ytterligare i mitt nästa anförande.

Herr talman! Visst har det skett vissa förbättringar i Västerbotten. Det skall jag inte förneka. Men när man diskuterar sådana här problem, brukar man inte tala om de förbättringar som har gjorts. Dem är vi ju i stort sett inte oeniga om. Därför kanske det blir en slagsida. Men det skulle föra för långt att börja diskutera denna sak. Man måste emellertid ändå göra vissa reservationer. En utflyttning pågår. Det finns en enda kommun i Västerbottens inland som inte redovisar minus. Skickar vi tusentals människor med enkel biljett söderut, t.ex. från Skellefteå till Uddevalla, måste väl siffrorna bli litet bättre. När det sedan gäller pengarna vill jag säga att nu i april kommer 327 skogsarbetare att bli avskedade. De är redan varslade. Beredskapspengarna är slut. Dessa skogsarbetare utför dock ett mycket bra och meningsfullt arbete. Det borde vara möjligt att placera många fler än dem som man under dessa år har haft i beredskapsarbete. Också jag kan hänvisa till länsarbetsnämndens rapport, för jag har den här. Där sägs att personer utan utbildning och erfarenhet alltjämt har svårt att få fotfäste på den öppna arbetsmarknaden. De människor som inte har möjlighet eller som inte kan ta jobb på den öppna arbetsmarknaden har fått dessa beredskapsarbeten, vilka de nu riskerar att mista. Länsarbetsnämnden förklarar att ytterligare beredskapsmedel erfordras för att hjälpa de mest utsatta på arbetsmarknaden så att utförsäkring i god tid kan förhindras. Om dessa saker vill jag ha ett litet bättre besked från arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Debatten handlar växelvis om Norrbotten och Västerbotten och får kanske inte den rätta strukturen, då arbetsmarknadsministern har slagit samman frågesvaren. Låt mig erinra om att arbetsmarknadsministern den 1 april 1982 sade så här i den arbetsmarknadspolitiska debatten: ”Vi har icke råd med arbetslösheten.” Jag tycker att det är ett mycket bra konstaterande, och jag hade hoppats att regeringen skulle ha fört en arbetsmarknads-, näringsoch regionalpolitik som gjort att vi hade fått en annorlunda och bättre situation. I samma debatt konstaterade arbetsmarknadsministern att vid arbetslöshet sjunker människornas beskattningsbara inkomster och bygden får mindre pengar att röra sig med — ett riktigt konstaterande. Men varför gör man ingenting för att förbättra dagens situation? Med hänvisning till den snabbinsats man gjorde i Uddevallaregionen vill jag fråga: Är det på det sättet, Anna-Greta Leijon, att regeringens arbetsmarknadspolitik och insatser står i direkt proportion till väljarunderlaget i olika delar av landet? Arbetslöshet, utflyttning och spräckt social gemenskap är för många norrbottningar en vardaglig realitet, och detta måste vi bryta. Regeringens arbetsmarknadspolitik, som bevisligen har kapsejsat, måste ersättas, och jag kan bidra med några råd för att ersätta den politiken. Stärk det regionalpolitiska stödet och omfördela resurserna till inlandet och de områden som har det sämst! Stöd nyföretagande och utveckling av småföretag och medelstora företag och sluta dränera företagen och regionen på pengar! Se till att elekronikens nya möjligheter utnyttjas som ett aktivt instrument för decentralisering och inte inordnas i ett system för fortsatt koncentration! Sänk arbetsgivaravgifterna för alla företag och verksamheter och inte enbart för vissa! Och till sist: Slopa arbetsgivaravgifter för nyetablering av dataoch elektronikföretag, så att vi får en ordentlig spridning av denna nya teknik och så att den inte hamnar enbart i Stockholmsregionen!

Herr talman! De arbetslösa i Norrbotten är ungefär 1 000 färre f. n. än de var för ett år sedan. Länsarbetsnämnden gör den bedömningen att de nya arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, bl.a. rekryteringsstödet, har hjälpt till väldigt mycket. För 1985 räknar länsarbetsnämnden med en fortsatt god tillströmning av lediga platser. Den mycket dystra bild av läget som frågeställaren vill ge stämmer inte med den situation som jag upplever när jag har kontakt med folk i Norrbotten, nämligen att man tycker att man har fått ny luft under vingarna och ser positivt på framtiden. Visserligen har man stora problem, men man vet att det finns möjligheter till en utveckling i rätt riktning. Byt fot! utropar Per-Ola Eriksson och för fram förslag om stöd till det privata näringslivet, som ju ibland påstås vara räddaren i nöden i alla sammanhang. Jag skulle vilja redovisa för riksdagen ett enligt min mening ganska sorgligt bevis på det privata näringslivets bristande intresse för Norrbotten. Regeringen beslöt i oktober att ställa 50 milj.kr. till förfogande för Malmfälten Finans. Villkoret var att privata intressenter skulle skjuta till 13 milj.kr. Från början hade från det hållet utlovats ännu mera pengar. Vi kan nu konstatera att de privata intressena inte får ihop mer än 5 milj.kr., och jag tycker att det är mycket beklagligt att det förhåller sig på det sättet. Det är faktiskt så att Norrbotten för sin framtid måste lita på att vi ifrån samhällets sida fortsätter, på samma sätt som vi gjort under de två och ett halvt år som vi suttit i regeringsställning, att stödja Norrbotten, att hjälpa och att skapa förutsättningar. De senaste dagarnas utveckling visar tyvärr att man inte kan räkna med att privata näringslivet kan hålla de löften man gav under hösten, vilket är djupt beklagligt.
Herr talman! Anna-Greta Leijon sade att arbetslösheten på ett år hade minskat med 1 000 personer. Det är väl att fara fram litet vårdslöst med sanningen. Jag fick på morgonen siffrorna för januari månad. Det aktuella läget är enbart 286 personer, och då är det en bra bit kvar till den siffra Anna-Greta Leijon hade. Samtidigt säger hon att det är ny luft under vingarna i Norrbotten. Den nya luften kanske i första hand avser de statliga basindustrierna LKAB, ASSI och SSAB. Det är bra och ytterst angeläget att de företagen går bra, men det är inte lösningen av hela länets problem. Är det nu så att Anna-Greta Leijon är besviken på det privata näringslivet får jag fråga henne varför man inte gjorde en betydligt hårdare ansträngning för att förmå Volvo att göra en viss investering i Norrbotten och inte enbart i Uddevalla?
Herr talman! Debatten kanske blir litet underlig med denna växelvisa inriktning mot Norrbotten och Västerbotten. I och för sig är problemen likartade. Men kanske arbetsmarknadsministern ändå kunde ge en liten antydan om hur dessa 327 skogsarbetare skall se framtiden an. Jag vill citera ett stycke till ur rapporten från länsarbetsnämnden den 28 januari 1985: ”Antalet långtidsarbetslösa har inte minskat. När det gäller antalet arbetslösa kassamedlemmar med arbetslöshetstiden över ett år har antalet ökat från 336 till 418 på ett år. Denna grupp väntas öka under 1985 med en accelererad ökning under hösten om inte kraftfulla åtgärder sätts in.” Det är dessa kraftfulla åtgärder jag efterlyser.
Herr talman! När det gällde siffrorna för Norrbottens län kanske jag uttryckte mig oklart. Det länsarbetsnämnden rapporterar är att de kvarstående arbetslösa under 1984 års fyra sista månader var i genomsnitt 1 000 färre än under året före. Det torde ha framgått av mitt svar till John Andersson att jag är medveten om att det finns stora problem i Västerbottens inlandskommuner och att inlandskommunerna inte på samma sätt som en del kuststäder har kunnat tillgodogöra sig den bättre ekonomiska utvecklingen. Jag har sagt att vi för närvarande i regeringen diskuterar de 450 milj.kr. som riksdagen redan fattat beslut om att lägga upp som en reserv för användande under våren. Men vi är inte färdiga med fördelningen av dessa Nr 82 pengar än, och därför kan jag inte ge ett mera detaljerat svar på den frågan. Torsdagen den
Herr talman! Jag vet att arbetsmarknadsministern har fått ett brev från LO-sektionen i Skellefteå, och jag tror också att arbetsmarknadsministern kommer att uppvaktas av Svenska skogsarbetareförbundet om dessa projekt. Eftersom det inte går att få något besked om hur det kommer att gå för dessa 327 skogsarbetare, hoppas jag att de propåer som kommer till arbetsmarknadsministern från Skogsarbetareförbundet och från andra håll blir välvilligt behandlade och att det skall falla något gott över dessa 327 skogsarbetare.
Herr talman! Uppenbarligen har arbetsmarknadsministern dåligt på fötterna i dag. Jag vill erinra om vad arbetsmarknadsministern sade den 1 april 1982. Hon sade att vi inte har råd med arbetslöshet. Det tyckte jag var ett bra uttalande. Jag hoppas att det inte bara var ett aprilskämt, utan att man också försöker leva upp till detta och vill minska arbetslösheten. Eller är det på det viset att man gör den bedömningen att nu när vi har en bättre konjunktur, kanske vi har råd med litet högre arbetslöshet? Jag vill upprepa min fråga till Anna-Greta Leijon: Varför tog inte regeringen chansen att sätta press på landets största industriföretag, Volvo, och förmå företaget att göra en investering i Norrbotten? Man skulle ha gjort på samma sätt som när det gäller den enorma kraftansträngning man trots allt gör i en av landets bättre utvecklade regioner.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativet till att en internationell undersökningskommission tillsätts med uppgift att granska de multinationella läkemedelsoch kemiföretagens verksamhet i tredje världen. Frågan är föranledd av gaskatastrofen vid den amerikanska kemikoncernen Union Carbides fabrik i Bhopal i Indien. Det är här fråga om utomordentligt allvarliga hälsooch miljöproblem. Inom ramen för olika internationella organisationer är man också sedan länge upptagen med att utarbeta dels riktlinjer för multinationella företags verksamhet, dels olika typer av information och rekommendationer rörande användningen av produkter, såsom kemikalier eller läkemedel, som kan ha skadliga verkningar. Detta arbete är huvudsakligen inriktat på att skydda u-länderna mot obehörigt utnyttjande i kommersiellt och industriellt avseende till men för hälsa och miljö. I linje med sin traditionella u-landspolitik stöder Sverige detta arbete och spelar i flera fall en pådrivande roll. De multinationella företagen är föremål för uppmärksamhet i en särskild FN-kommission med uppgift att utarbeta en uppförandekod för denna typ av företag. Denna kod avses också behandla frågor om de multinationella företagens verksamhet i u-länder. Sverige arbetar här aktivt för att få denna kod till stånd. Även inom OECD är Sverige verksamt när det gäller att utarbeta riktlinjer för denna typ av företag. Eftersom de av Bertil Måbrink berörda problemen är föremål för betydande uppmärksamhet inom de internationella organisationerna, är det osannolikt att ytterligare ett organ, såsom en internationell undersökningskommission, skulle kunna påskynda lösningen av dessa frågor. Regeringen är därför icke beredd att nu ta initiativ till en sådan kommission.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag har all respekt för de internationella FN-organisationerna, men faktum är att katastroferna trots det arbete som pågår ökar i u-länderna. Bhopal i Indien är ett exempel. Vi har andra, exempelvis när det multinationella företaget Shell i Botswana orsakade 400 lantarbetares död genom att man använt sig av insektsmedel som förgiftat vattenbrunnarna i området. Vi vet att bekämpningsmedel i Sri Lanka orsakar dubbelt så många dödsoffer som de traditionella u-landssjukdomarna. Jag skulle kunna rada upp exempel efter exempel. Katastroferna ökar, medan det inte hörs särskilt mycket av arbetet för att försöka stoppa detta. Det här med uppförandekod har, vågar jag påstå, diskuterats länge — i tio år om jag inte missminner mig. Inte minst har jag och vpk haft uppe denna fråga i riksdagen i olika sammanhang. Vi vet att de internationella organisationerna kan göra väldigt litet gentemot dessa stora multinationella företag. Vi vet också att de stora exportländerna, främst EG-länderna, USA och Schweiz, som tillverkar bekämpningsmedel, inte har någon lagstiftning genom vilken exporten av bekämpningsmedel kan kontrolleras eller förhindras. Det är fritt fram. Vad som pågår nu i de utvecklade länderna i den rika världen är att när man förbjuder bekämpningsmedel, olika läkemedel osv. så flyttar de stora multinationella företagen över denna export just till u-länderna. Herr talman! Jag tycker trots allt, herr utrikesminister, att Sverige borde ta initiativ till en internationell undersökningskommission, för det skulle kanske kunna påskynda även det internationella FN-arbetet. Det ligger visserligen inte i själva frågan, men jag skulle ändå vilja fråga utrikesministern en annan sak också. Om jag inte har alldeles fel, har Finland, tillsammans med ILO, tagit ett initiativ för att i u-länderna bygga upp en arbetarskyddsorganisation för att kunna skydda industrioch lantarbetarna i u-länderna. Detta är ett annat initiativ, som inte skulle försvåra det internationella arbetet utan snarare påskynda det.

Herr talman!

Att en internationell kontroll är behövlig är en uppfattning som jag också delar. Jag har sagt att regeringen inte nu är beredd att ta intitiativ utan att vi vill arbeta inom de organ som finns. Jag har nämnt, tror jag, ILO i något sammanhang. Jag kan också nämna FN:s miljöorgan UNEP och kanske framför allt Världshälsoorganisationen, när det gäller läkemedel. Vi skall ta initiativ och arbeta inom dessa organ. Det är däremot alltid ett problem när flera organ arbetar med samma sak, och det är något som vi försöker undvika. Inom utrikesdepartementet bedriver vi en utredning om möjligheterna att i handelsavtal få in en socialklausul enligt vilken en förutsättning för fri handel mellan länder skulle vara att arbetsmiljöförhållanden och vissa andra betingelser är sådana att det är rättvist att ge tullfrihet för olika varor, eller åtminstone medge fri import av dem. Men problemen är mycket stora, och jag vill inte underskatta de problem som Bertil Måbrink här har exemplifierat.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit med anledning av att den turkiska regeringen via svenska ambassaden i Ankara och genom sin ambassadör här i Stockholm framfört kritik mot att kurdiska barn från Turkiet får undervisning i kurdiska här i Sverige. Det är riktigt att den turkiska regeringen genom sin ambassad har tagit kontakt med utrikesdepartementet i ärendet. Härvid har företrädaren för ambassaden informerats om innehållet i de svenska reglerna beträffande hemspråksträning för invandrarbarn i förskolan.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det som har hänt är ju ganska anmärkningsvärt. Regeringen i ett annat land har alltså genom sina diplomatiska kanaler vänt sig till den svenska regeringen och framfört sina åsikter om hur vi här i Sverige, i våra kommuner, skall ordna hemspråksundervisningen. Åsikterna sträcker sig f.ö. litet längre än till att omfatta bara hemspråksundervisningen, även om det är den som använts i detta sammanhang. Den turkiska regeringens handlande är verkligen anmärkningsvärt och måste enligt min uppfattning tillbakavisas mycket bestämt. Vad vi närmast kan jämföra med är vad som hände i Sverige under den grekiska militärjuntans tid 1967-1973, då vi hade motsvarande problem. Dåvarande grekiska myndigheter krävde att grekiska flyktingars barn skulle sättas i de skolor som militärjuntan tyckte var lämpliga, och detta är ett analogt fall. Den gången protesterade den svenska regeringen ganska kraftigt. Den turkiska regeringen, såväl den nuvarande som tidigare regeringar, erkänner inte — som vi alla vet — att det finns några kurder. Även om det bor uppemot åtta tio miljoner kurder i Turkiet, finns de varken i sinnevärlden eller i verkligheten enligt de kurdiska regeringarnas bedömningar. Denna uppfattning hävdar man nu också i Sverige, och kanske även i andra länder. Den turkiska regeringen fortsätter att förfölja de kurdiska flyktingar som har kommit hit för att söka skydd och för att kunna leva ett drägligare liv än vad de har möjlighet till i sitt hemland. Den turkiska regeringens handlande är inte riktat enbart mot hemspråksundervisningen vid daghemmet i Tensta, utan avsikten är att skrämma den kurdiska invandrargruppen i Sverige. Det har också väckt mycket stor oro bland de kurdiska invandrarna. Vi vet att det finns kurdiska föräldrar som av rädsla för repressalier underlåter att tala om att deras barn är kurder. De sätter hellre barnen i turkiska hemspråksklasser därför att de blir utsatta för påtryckningar och hot när de skall registrera sina barn. När ett nyfött barn skall registreras vid ambassaden här i Sverige får det inte ha ett kurdiskt namn, utan det skall vara turkiskt. Kurderna kan också få svårigheter att förnya sina pass, osv. Det är alltså en avsikt bakom den här kritiken som sträcker sig längre än till anmärkningarna mot den kurdiska hemspråksundervisningen i Tensta. Jag skulle därför vilja att utrikesministern litet klarare tog avstånd från detta och gav uttryck åt vad regeringen anser om sådana här påtryckningar, ungefär som man gjorde under åren 1967-1973 när det gällde den grekiska militärjuntans agerande i Sverige.

Herr talman! Jag vill bara i korthet säga att vi vid den turkiska ambassadens uppvaktning här i Stockholm inte har inlåtit oss på någon diskussion huruvida undervisning i kurdiska bör ges till kurdiska barn. Vi har bara redovisat de bestämmelser som gäller, och därmed har diskussionen för vår del varit avslutad. Jag tycker inte att vi behöver motivera inför främmande makt varför undervisningen i kurdiska ges. Däremot kan vi redovisa vilka bestämmelser som gäller för hemspråksundervisning och som antagits av de svenska myndigheterna.
Herr talman! Jag håller helt och hållet med utrikesministern om att det inte finns någon anledning för utrikesministern, UD eller den svenska regeringen att ge sig in i någon diskussion om sakförhållandet. Det finns det givetvis inte, och på den punkten är vi helt överens. Jag tycker det är bra att regeringen har hänvisat till de svenska bestämmelserna. Men vad man skulle önska är att regeringen via utrikesministern uttryckte en kraftigare protest och inte nöjde sig med att, som det sägs i frågesvaret, lämna information. Som jag sade i mitt första anförande är nämligen detta anmärkningsvärt. Enligt vad jag vet har det bara inträffat en gång tidigare i modern tid — det var just när den grekiska militärjuntan satt vid makten i Grekland — att andra regeringar har framfört liknande propåer till svenska myndigheter. Sådana borde avvisas offentligt och på ett bestämt sätt. Man borde alltså inte bara ha informerat om bestämmelserna. På den turkiska ambassaden känner man säkerligen väl till dessa. De är inte den grundläggande orsaken till det här utspelet, utan man använder dem som ett skäl. Den verkliga orsaken är att man vill göra klart för de kurdiska invandrarna från Turkiet att de inte skall försöka utveckla sin kurdiska identitet här i Sverige utan uppträda som turkar. Det är detta som är den viktiga bakomliggande orsaken. Därför borde regeringen klarare ta avstånd och göra en kritisk kommentar.

Herr talman! Jörn Svensson har ställt följande frågor till mig: 1. Är regeringen medveten om den otillfredsställande situationen för arrendatorerna, och avser man att vidta åtgärder för att garantera jordabalkens auktoritet? 2. Avser regeringen att ge arrendatorerna rätt att påkalla friköp eller annan form av tryggad besittningsrätt, och när kommer i så fall förslag om detta? Jörn Svenssons första fråga gäller arrendeavgiftens storlek vid förlängning av ett avtal om jordbruksarrende. Att arrendeavgiften inte sätts för högt i förhållande till arrendeställets avkastningsförmåga är viktigt från såväl jordbrukspolitisk som social synpunkt. En för hög avgift kan leda till konkurser och arrendatorsbyten och andra driftsstörningar som motverkar en effektiv jordbruksproduktion. Detta är bakgrunden till att reglerna i jordabalken om arrendeavgiftens storlek ändrades år 1979. Avsikten var alltså, som Jörn Svensson har framhållit, att åstadkomma en för arrendatorerna rättvisare bedömning än tidigare. Regeringen följer fortlöpande utvecklingen i fråga om arrendeavgifternas storlek. Det har inte framkommit något som tyder på att de gällande bestämmelserna inte tillämpas eller fungerar på avsett sätt. Några särskilda åtgärder från regeringens sida på det ifrågavarande området har därför hittills inte ansetts påkallade. Regeringen avser emellertid att även i fortsättningen följa utvecklingen på området med uppmärksamhet. När det gäller Jörn Svenssons andra fråga om friköp kan jag hänvisa till det svar på en motsvarande fråga av Jörn Svensson som jag lämnade den 15 november förra året. Regeringen kommer att ta ställning till friköpsfrågan sedan friköpsutredningen har slutfört sitt arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har tagit upp både arrendeavgiftsfrågan och friköpsfrågan därför att de har ett mycket aktuellt inbördes sammanhang. Jag skall senare beröra detta. Först nu till frågan om arrendeavgifterna. 1979 års lagstiftning innehöll ju viktiga förbättringar. Det var ett intressant politiskt faktum, som det kan förtjäna att erinras om i marginalen, att dessa förbättringar genomfördes med en relativt stor majoritet här i kammaren. Samtliga partier utom moderaterna visade intresse för att förbättra jordarrendatorernas förhållanden. Vad jag ifrågasatt är om tillämpningen av lagen står i överensstämmelse med lagstiftarnas avsikter och om den får de resultat som avses. Justitieministern menar enligt svaret att inget framkommit som skulle ge anledning att förmoda något annat. Regeringen följer uppmärksamt frågan, heter det. Nu finns det dock andra som följer frågan minst lika uppmärksamt. Bland dem är bl.a. sådana arrendatorer som handgripligt fått erfara hur pass svagt genomslag lagen i realiteten tycks få. Jag skall tillåta mig ge justitieministern ett exempel härpå. Kanske skall det förmå regeringen att något tydligare se problem, som tydligen hittills har undgått den. Vid ett stort gods i Sydsverige, där man tillämpar femårsarrenden, skulle man avgiftssätta ett jordarrende på ca 20ha mager jord och betesmark. Jordägaren begärde då först en fördubbling av arrendeavgiften. Redan detta var ett anmärkningsvärt överbud, eftersom en anpassning efter inflationen skulle ha berättigat till högst 60 26 förhöjning och några förändringar i produktionsförutsättningarna under tiden inte inträffat. Arrendatorn förde tvisten inför arrendenämnden. Då uppenbarar sig herr jordägaren med ett nytt kontraktsförslag, nu inte på 8 000 kr. utan på 10 500 kr., innebärande en höjning med 162 26. Arrendenämnden fastställer som skälig en avgift på 8 260 kr. Det är alltså en höjning med 108 92 och överstiger jordägarens eget ursprungliga krav med 260 kr. Nu undrar naturligtvis den fåkunnige, hur arrendenämnden kunnat visa detta sällsporda tillmötesgående mot jordägaren. Enligt lagen skall normalavkastningen på stället vara det riktgivande när man skall sätta avgift. Stället består av ca 15 ha åker och ca 4 ha betesmark, stenbundna och uppsplittrade i 18 skiften. Trots att arrendenämnden i sitt utlåtande nödgas konstatera att marken är av mycket låg klass och arronderingen dålig, godtar man en höjning av avgiften med 108 96. Enligt lagen skall nämnden verka för tillfredsställande utredning i sådana här ärenden. I propositionen framhölls uttryckligen att en kalkyl över avkastningen var ett önskvärt hjälpmedel. Någon sådan kalkyl låg inte till grund för nämndens beslut i detta fall — men ändå fann man det skäligt att höja avgiften med 108 96. Nu anförde jordägaren, att äldre avgifter på stället enligt honom varit satta för lågt. Det ger skäl att granska avgifterna under de närmast förflutna femårsperioderna. Från perioden 1968-1973 och framåt har avgiften varit resp. 2 000, 2 750, 4 000 och nu 8 260. Den våldsamma accelerationen i det sista steget är som synes högst anmärkningsvärd. Eftersom nämnden inte haft någon verklig kalkyl till hands, får man ju intrycket att jordägarens argument här spelat en betydande roll. Det innebär alltså att jordägaren under åratal skulle ha bedrivit ren välgörenhet mot sin arrendator och frivilligt godtagit ett alldeles för lågt arrende. Jag överlåter till justitieministern att såsom jurist bedöma trovärdigheten av en sådan utsaga liksom det lämpliga i att en arrendenämnd tar sådana argument för gott. Det framgår också att jordägaren åberopat tumregler för avkastningen för andra arrenden på samma gods. Detta skall nu nämnden knappast heller beakta, eftersom både propositionen från 1979 och i synnerhet utskottsbetänkandet var kritiska till frågan om s.k. ortspris och utskottet direkt ansåg det olämpligt att man åberopade vad andra arrendatorer kunde anses villiga att betala. Men nämnden tyckte i slutänden likväl att den kunde fatta ett avgörande som gav jordägaren t.o.m. ett par hundra kronor mer än han ursprungligen velat ha. Jag har med denna lilla illustration ur det verkliga livet velat visa justitieministern hur det kan gå för arrendatorer ute i Sveriges jordbruksbygder. Och jag hoppas att han i fortsättningen inte är lika säker, när det gäller att hävda att det inte finns anledning för regeringen att gripa in. Det exempel jag anfört är ingalunda extremt och isolerat. Justitieministern kan ju vända sig till Villands arrendatorförening eller till andra arrendatorföreningar, om han vill ha egenartade handläggningar och förhållanden illustrerade i större antal. Jag går så över till frågan om friköp. Det är inte så, att jag har glömt bort vad justitieministern svarade på min fråga här i riksdagen i den saken i november. Tvärtom — jag minns det mycket väl. Och det är just det som ger mig anledning att återigen ta upp friköpsfrågan, nu kopplad till frågan om arrendevillkoren. Det är nämligen uppenbart för var och en vad som är avsikten med sådana höjningar av arrendeavgifter som jag här påtalat. De stora jordägarna vet att åtskilliga av deras arrendatorer skulle allvarligt överväga att använda sig av en kommande friköpsrättighet. Därför söker de slå under sig arrenden och tränga ut arrendatorerna. Det är mot denna bakgrund vitalt vad regeringen gör och inte gör i friköpsfrågan. Det är inte speciellt bra att friköpsfrågan får ligga och vänta så länge. Under tiden hinner de stora jordägarna vidta sina mått och steg. Också handläggningen av friköpsfrågan i regeringskansliet ger anledning till en kritisk kommentar. Justitieministern har i och för sig övertagit denna fråga, så han behöver inte personligen ta åt sig, men han har — liksom en annan socialdemokratisk justitieminister före honom — hänvisat till den departementala utredning som pågår. Det är i och för sig ingenting att anmärka på, men det är som om denna utredning vore så hemlig och helig att regeringen inte vågar yttra någon åsikt innan den är klar. Detta ger anledning att betona att det ändå är regeringen och statsrådet som har det politiska ansvaret och den politiska rätten att ge utredningen den inriktning och den målsättning som regeringen vill. Det är inte departementsjuristerna som skall utforma regeringspolitiken i arrendefrågan, utan det är regeringen och riksdagen. Det är val i höst, och Sveriges godsarrendatorer har därför rätt att få veta var regeringen står i den politiska frågan. Det torde också för regeringen vara av viss betydelse att man kan ge arrendatorerna en fingervisning om huruvida det för dem är lönt att rösta på regeringspartiet. Skulle det gå så olyckligt att regeringen faller efter valet lär friköpsfrågan bli fördröjd och förhalad i ett långt mer evighetsbetonat perspektiv än vad den hittills har blivit.
Herr talman! Det var intressant att lyssna till Jörn Svensson, men jag skall självfallet inte här i kammaren diskutera något enstaka fall med Jörn Svensson. Jag är inte heller benägen att dra generella slutsatser utifrån ett eller annat fall. Jag vill bara upprepa vad jag sagt tidigare. Regeringskansliet har fortlöpande kontakter med arrendemarknadens parter. Mitt intryck är att reglerna på det hela taget fungerar på det vis som är avsett. Jag ämnar emellertid uppmärksamma frågan också i fortsättningen. Vad Jörn Svensson har sagt saknar naturligtvis inte betydelse i sammanhanget. Jag vill klara ut hur det förhåller sig med frågan om friköp av arrenderad jord. Riksdagen begärde en utredning, och en sådan tillsattes också av regeringen. Det är inte någon interdepartemental utredning, utan det är en utredning med parlamentariska inslag, en offentlig utredning. Regeringen har inte gett utredningen några särskilda direktiv, utan bara återgivit vad riksdagen framhållit. Riksdagen har bl.a. uttryckligen sagt att utredningen skall vara förutsättningslös. Därför är jag naturligtvis förhindrad att här eller i något annat sammanhang säga vad utredningen skall föreslå.

Nr 84 Herr talman! När man diskuterar med regeringspolitiker som samtidigt är Måndagen den jurister är det alltid litet svårt att få grepp på vad de egentligen avser. Tillden — 18 februari 1985 | klassiska juristattityden hör nämligen att aldrig riktigt binda upp sig och att aldrig uttala sig i förväg om någonting. Enligt min mening är det litet Om ändrade regler | missriktat att ha en sådan attityd om man är regeringspolitiker och statsråd. för friköp av arren En regeringspolitiker skall ju ha rätt att vara styrande, rätt att ha en avsikt. derad jord Även om vi ibland naturligtvis måste buga oss för det formella, är det väl ingen hemlighet här att riksdagens beställning av denna utredning kan sägas vara en kritik av en tidigare utredning som icke hade varit positiv i friköpsfrågan. Det var därför riksdagen ville ha en ny utredning. Man ville ha en annan utgångspunkt för det hela. Det politiska sammanhanget kan bara förstås på det sättet när man vet förhistorien. Riksdagens uppenbara avsikt var att någon form av förstärkt besittningsskydd eller friköp skulle komma till stånd. Rent politiskt sett hade det varit bra om regeringen kunnat deklarera att den avsåg att införa en sådan rättighet. Dot hade varit bra om ett förslag om detta kommit redan i vår. Justitieministern vet ju lika väl som andra regeringsmedlemmar att regeringens förslag när det gäller att förbättra situationen för Sveriges godsarrendatorer får vänsterpartiet kommunisternas stöd och därmed majoritet i kammaren. Jag har naturligtvis full förståelse för att justitieministern inte vill diskutera ett enskilt fall. Det var inte heller min avsikt. Jag ville bara med relaterande av huvudfakta i detta fall visa på hur det faktiskt kan gå till. Jag tycker att vi åtminstone kan vara överens så långt att det här uppstår ett visst tvivel om huruvida det är berättigat att vara belåten med den rådande situationen och inte finna någon anledning till att göra någonting. Om fler och fler sådana här fall får lov att utspelas utan att något sker, kommer man så småningom vid tillämpningen av den nya lagen längre och längre bort från det som riksdagen avsåg skulle åstadkommas med lagen.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén är på grund av sjukdom förhindrad att närvara. Han har bett mig att ta emot svaret, som jag ber att få tacka statsrådet för. Det var ett positivt svar. Den stora tillströmningen av asylsökande till Sverige för närvarande har medfört en kraftigt ökad arbetsbelastning hos bl.a. polis och invandrarverket. Särskilt stora är problemen i Malmö och Trelleborg till följd av de stora grupper av asylsökande som nu anländer. Det är naturligtvis angeläget att åtgärder sätts in för att minska trycket av den här spontaninvandringen av personer som begär asyl för att få stanna i Sverige. Sådana åtgärder skulle generellt också medföra fördelar för de personer som begär asyl och som har verkliga skäl att få det. Det är mycket positivt att regeringen i dagarna gjort en mycket stark markering gentemot Östtysklands regering när det gäller den omfattande transittrafiken av asylsökande som går via Östtyskland. En omständighet som är besvärande när det gäller asylsökande är den långa tid som det tar att utreda ärendena — först en tid hos utlänningspolisen, och sedan tillkommer den tid det tar invandrarverket, eller i sista hand regeringen, att avgöra ärendena. Denna långa utredningstid är negativ för alla parter — stat och kommun drabbas av stora kostnader för de asylsökandes försörjning, och för de asylsökande själva måste det naturligtvis vara mycket psykiskt påfrestande att under så lång tid sväva i ovisshet om de skall få flyktingstatus eller inte. Om den asylsökande sedan inte får flyktingstatus blir utvisningsproceduren, när så pass lång tid förflutit för utredning och överklagande, mer smärtsam än som kanske varit nödvändigt. Det är givetvis angeläget, på den punkten är statsrådet och vi överens, både för samhället och för de asylsökande att man kan korta ner handläggningstiderna och därmed också väntetiderna. Nu har besked lämnats om åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med de här problemen, och de beskeden är att hälsa med allra största tillfredsställelse. Att omfördelningar inom polisen f.n. ger en bättre effekt när det gäller handläggningstidernas längd än insättande av personal från invandrarverket i Malmö och Trelleborg är en bedömning som vi har anledning att sätta vår tilltro till. Med de besked som har lämnats som svar på frågorna kan man förvänta sig att situationen kommer att påtagligt förbättras.

Herr talman! Marianne Stålberg har mot bakgrund av att norska myndigheter inte vill stödja Mittnorden-flyget på samma sätt som luftfartsverket i Sverige frågat mig hur jag tänker påverka frågan så att Mittnorden-flyget inte riskerar att läggas ned. Sedan ett antal år har Mittnorden-förbindelsen trafikerats av SAS genom inchartring av det norska företaget A/S Norwing. Av kommersiella skäl har trafiken erhållit nedsättning av de svenska statliga luftfartsavgifterna. Motsvarande rabattering har skett från norsk sida. Luftfartsverket har inom ramen för den nya tvådelade tariffen erbjudit Norwing en taxa som ligger i nivå med vad man tidigare betalade.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. En Mittnorden-kommitté bildades 1979 och omfattar Söroch Nord-Tröndelags fylken i Norge, Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige och Vasa och mellersta Finlands län i Finland. Mittnorden är i dag en väletablerad samarbetsregion som anses som en av de livaktigaste i det nordiska samarbetet. Den åtnjuter också ett hyggligt stöd från Nordiska ministerrådet. Mittnorden arbetar bl.a. med utveckling av handelsoch näringsutbyte mellan företag genom bl.a. egna handelskontor, branschträffar, exportsamarbete, m.m. Kommittén har sedan den bildades fäst särskild vikt vid att utveckla kommunikationerna i regionen, eftersom man ansett dem som helt avgörande för om samarbetet över huvud taget skall kunna utvecklas. På initiativ av Mittnorden-kommittén och med ekonomiska garantier från de berörda fylkena och länen i Norge och i Sverige startade i april 1980 Mittnorden-flyget — Trondheim-Östersund-Sundsvall. Finnair driver flyglinje Sundsvall-Vasa. Fylkena och länen har i fyra år garanterat SAS underskottstäckning med upp till 900 000 kr. per år. Det har man ansett angeläget eftersom flyglinjen är helt grundläggande för samarbetet. Inriktningen har hela tiden varit att stå för upparbetandet av flyglinjen för att den så småningom skall kunna bedrivas på vanlig kommersiell basis. Och därför har nu överenskommelse träffats med SAS om att bolaget avstår från koncessionen och låter nuvarande operatör på linjen, det norska flygbolaget Norvwing, driva linjen i egen regi. Detta har Norwing åtagit sig på två villkor, nämligen dels att norska och svenska luftfartsmyndigheter ger samma rabatter på landningsavgifter som nu lämnas till SAS, dels att norska och svenska regionerna biträder med 200 000 kr. för marknadsföring av flyglinjen. Det sistnämnda av dessa villkor är uppfyllt. Som vi nyss hörde har det svenska luftfartsverket för att hjälpa i gång flyglinjer av den här typen förklarat att man är beredd att tillämpa en taxa som ligger i nivå med vad Norwing tidigare betalade. Tyvärr kom det ett besked om att motsvarande myndighet i Norge liksom tjänstemännen på det norska samferdselsdepartementet sagt nej. Nu har emellertid samferdselsdepartementet ändrat sig och tillstyrkt, kanske inte minst beroende på förfrågningar från Sverige. Detta är synnerligen glädjande att höra, men det räcker inte med att samferdselsdepartementet har sagt ja. Det slutgiltiga avgörandet ligger ju hos det norska finansdepartementet. På grund av frågans stora betydelse hoppas jag att kommunikationsministern även kan försöka påverka stadsrådskollegan i det norska finansdepartementet och att frågan över huvud taget följs upp från svensk sida så att Mittnorden-flyget kan fortsätta.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig dels varför riksdagsbeslutet om forskarutbildningens meritvärde ännu inte åtgärdats, dels när åtgärder kommer att vidtas för att genomföra beslutet. Av den forskningspolitiska propositionen (1983/84:107 bil. 10 s. 12, UbU 28, rskr 401) framgår att jag ansluter mig till det i betänkandet Meritvärderingen vid statliga tjänstetillsättningar m.m. framförda förslaget att fullgjord forskarutbildning skall få tillgodoräknas med fyra år som förtjänst.

försökande till stat Det är min avsikt att med utgångspunkt i betänkandet och remissopiniolig tjänst nen försöka åstadkomma samordnade riktlinjer för bl.a. förtjänstberäkningen. Det är möjligt att hela frågan om den framtida meritvärderingen kan lösas utan riksdagens medverkan. Jag avser i varje fall att redovisa frågan för riksdagen i den personalpolitiska proposition som skall läggas fram i vår.
Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga. Det är viktigt att studenter med forskningsförutsättningar skaffar sig en forskarutbildning och avlägger doktorsexamen. Det är inte bra om begåvade studenter avstår från att doktorera därför att de inte tycker att de har någon nytta eller användning av sin doktorsexamen. Det måste löna sig också att forska. Det är rimligt att den som doktorerat för sin forskarutbildning får tillgodoräkna sig fyra år i förtjänsthänseende när han eller hon söker statlig tjänst. Det tyckte också en enig riksdag när den i juni förra året behandlade 1984 års forskningspolitiska proposition. Det slogs då fast att fullgjord forskarutbildning, dvs. avlagd doktorsexamen, skulle få tillgodoräknas som fyra år i förtjänsthänseende vid statliga tjänstetillsättningar. För de forskarstuderande var detta ett betydelsefullt beslut. Ställningstagandet var viktigt också med tanke på rekryteringen till forskarutbildning. Utsikterna för att duktiga studenter skall våga satsa på en forskarutbildning ökar naturligtvis om dessa vet att de får tillgodoräkna sig forskarutbildningen när de söker statliga tjänster. Trots att det nu har gått över åtta månader sedan beslutet fattades här i riksdagen har ingenting hänt. Från utbildningsutskottets sida förväntade vi oss inte en sådan lång tid av handlingsförlamning. Civilministern säger i svaret att det också i propositionen angavs att man skulle avvakta remissbehandlingen av meritutredningens betänkande. Men enligt uppgifter som jag har fått i dag på förmiddagen gick remisstiden ut den 15 december 1983. I maj 1984 fattade riksdagen det beslut i vilket man i enlighet med det föredragande statsrådets förslag slog fast principen om att fyra år skulle få tillgodoräknas. Därför kvarstår den mycket viktiga frågan: När kommer, efter denna långa väntan, ett besked till de forskarstuderande i landet? När kommer riksdagsbeslutet för snart ett år sedan att få genomslag i praktiken? Det är detta som intresserar många. Jag vill alltså ställa följdfrågan: När kan vi räkna med att det kommer att hända någonting?
Herr talman! Det ges ju besked i mitt svar. Regeringen kommer i samband med den personalpolitiska propositionen att redovisa sitt slutliga ställningstagande. Jag vill tillägga att det för dem som genomgår forskarutbildningar och för de intresserade studenterna klart framgår av propositionstexten att jag har en positiv syn på den här frågan. Det är inte så att det inte har hänt någonting i regeringskansliet. Vi bereder nu hela frågan om meritvärdering för statlig tjänst. Jag anser att det är helt nödvändigt att göra en sådan helhetsbedömning, eftersom vi har att ta ställning till om också andra meriter skall räknas, t.ex. tjänst inom privat eller kommunal verksamhet. Därtill har vi att bereda en fråga som vi också har fått utredningsunderlag till, nämligen den principiellt mycket viktiga frågan om huruvida man skall göra en annorlunda värdering när det gäller begreppen förtjänst och skicklighet, så att man i större utsträckning skjuter fram skicklighetsbegreppet. Mot den här bakgrunden menar jag att det är till fördel att vi får göra en samlad bedömning som omfattar all meritvärdering för statlig tjänst. Jag återkommer, som sagt, till frågan under våren.
Herr talman! Jag är litet förvånad över civilministerns svar på min följdfråga. Det är väl ändå så att det beslut riksdagen fattade för åtta månader sedan är kristallklart? Där slogs fast att den som genomgått forskarutbildning skulle få tillgodoräkna sig fyra år när han sökte statlig tjänst. Det är klart att alla de studerande som doktorerar under innevarande läsår undrar varför ingenting händer. När riksdagen fattade ett beslut med den här inriktningen i början av sommaren 1984 trodde de självfallet att detta skulle få ett något så när snabbt genomslag. Sveriges förenade studentkårer, SFS, skrev för tre månader sedan till civildepartementet och påtalade detta. SFS undrade, på de 800 forskarstuderandes vägnar som under detta läsår avlägger sin doktorsexamen, varför ingenting har hänt. SFS har fortfarande inte hört någonting från civildepartementet, trots att skrivelsen lämnades för tre månader sedan. Om det vore så att riksdagsbeslutet var oklart på något sätt, då skulle jag kunna förstå att regeringen tvekar och ärendet dröjer. Men är det inte så, herr civilminister, att riksdagens beslut är helt klart?
Herr talman! Jag vill mycket kortfattat säga att jag har svårt att förstå Jörgen Ullenhags argumentering. Ett förslag om meritvärderingen när det gäller forskarutbildningen är aviserat. Det jag nu säger är att den frågan bereds tillsammans med all annan meritvärdering och att det är helt nödvändigt att så sker. Frågan kommer inom kort att redovisas för riksdagen.
Herr talman! Om civilministern är tveksam och behöver fundera ytterligare över andra regler på det här området, då förstår jag inte varför civilministern i den forskningspolitiska propositionen lade fram förslaget om att man efter genomgången forskarutbildning skulle få tillgodoräkna sig fyra år i förtjänsthänseende. Det var ju precis vad civilministern gjorde. Utbildningsutskottet instämde i civilministerns överväganden, och riksdagen var enig om att slå fast denna princip. Sedan har det gått månad efter månad, och ingenting har hänt. Jag beklagar att civilministern inte ens i dagens debatt kan ge klarare besked än vad han gjort.

Herr talman! Per-Olof Strindberg har frågat justitieministern när han räknar med att en av riksdagen begärd översyn av lagen om gravrätt skall kunna redovisas. Arbetet inom regeringen är numera så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är att riksdagen med anledning av två motioner i november 1979 beslutade ge regeringen till känna att viss översyn borde ske av reglerna om gravrätt. Den begärda översynen gäller närmare bestämt frågan om anmälningsförfarandet vid övergång av en gravrätt till en ny innehavare och frågan om gravplatsupplåtarens informationsskyldighet i samband med ändringar av anordningar på gravplats. Till regeringen har det dessutom framförts andra önskemål om ändringar i begravningslagstiftningen. Bl. a. har flera kyrkogårdsförvaltningar begärt att lagstiftningsåtgärder vidtas för att avveckla sådana avtal om vård av gravplats som har träffats för all framtid. Vidare har det från olika håll uttryckts önskemål om klarare regler om vem som i egenskap av närstående till en avliden har rätt att bestämma om begravningen. Ytterligare frågor, som direkt påverkar lagstiftningen, har också aktualiserats. Mot bakgrund av detta har regeringen bedömt det lämpligt att se över de berörda bestämmelserna i ett sammanhang. Jag tillsatte därför sommaren 1983 en arbetsgrupp inom civildepartementet med uppgift att göra en total översyn av begravningslagstiftningen. Såvitt nu kan bedömas kommer arbetet att vara slutfört under hösten 1985. Därefter följer sedvanlig remissbehandling, lagrådsgranskning och eventuellt yttrande av kyrkomötet. Det är svårt att i dag ange när något förslag kan föreläggas riksdagen. Enligt min bedömning kan det bli tidigast våren 1987. lägga ner Övertorneå revir
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är nästan litet pinsamt att det skall behöva ta så lång tid från det att en motion väckts och blivit bifallen av riksdagen till dess att man över huvud taget kan få ett besked om hur det skall gå. Jag väckte denna motion 1979 mot bakgrund av en framställan från en utlandssvensk som har en släktgrav i Östergötland. Han ringer mig två gånger om året — vid jultid och midsommartid, då han är hemma i Sverige — och frågar hur det har gått med motionen, för man skulle ju se över lagbestämmelserna. Jag säger varje år till honom: Det pågår arbete inom departementet. Jag ställde en fråga till dåvarande justitieministern Carl Axel Petri och fick svar den 26 november 1981. Jag tyckte då att det var på tiden att det kom ett besked från departementet, och justitieministern svarade mig: Det är min förhoppning att resultatet av dessa överläggningar skall kunna redovisas under våren 1982. Efter valet 1982 fick vi en ny justitieminister. Jag ställde då ingen fråga, men jag var på en överläggning i justitiedepartementet, och dåvarande justitieministern sade: Detta är i stort sett klart, så du kan räkna med ett besked inom den närmaste tiden. — Sedan dess har det gått åtskilligt med tid. Nog tycker jag att man, även om det tillkommit en del frågor, från departementets sida borde införa — det framförde jag också till dåvarande statsrådet Carl Axel Petri — någon form av förfallobok, där man slog fast en rimlig tid, när man skall ge en motionär besked och meddela riksdagen resultatet av en beställd utredning. Tycker inte statsrådet själv att det är för lång tid, om det skall ta åtta år — minst, tydligen — från det att en motion har bifallits och till dess att departementet kan lämna besked om vad riksdagsbeslutet leder till?

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta med anledning av planerna på att låta Övertorneå revir upphöra. Domänverket tvingas minska den årliga avverkningen inom de revir som berör Övertorneå och Pajala på grund av bl.a. tidigare överavverkningar. Domänverket har därför i en utredning belyst vilka konsekvenser för bl.a. revirindelningen som den låga avverkningen i syfte att uppnå kostnadsbesparingar medför. En indragning av Övertorneå revir kommer inte att innebära att samrådsskyldigheten med rennäringsoch naturvårdsintressenter eftersätts av domänverket.

Herr talman! Först tackar jag Roine Carlsson för svaret. Svaret är kort och Om planerna på att koncist: Vi ämnar inte vidta några åtgärder med anledning av revirindraglägga ner Över BEER torneå revir Det hade varit positivt om regeringen t.ex. hade sagt att det här är ett hårt slag för Övertorneå kommun, vi kommer att starta ett särskilt intensitetsprogram på domänverkets marker för att öka sysselsättningen inom detta revir. Men tydligen har man inga planer på någonting sådant, utan man menar att det får bli som det blir, och det beklagar jag djupt. Herr talman! Jag vill mycket starkt betona att Övertorneå kommun i många avseenden har drabbats mycket hårt dels av nedläggningar inom skinnindustrin, dels av nedläggningar inom sågverksoch trähusindustrin. Regeringen har således haft skäl att handlägga denna fråga något annorlunda.

Herr talman! Dagens Sydafrikadebatt äger rum mot en mörk bakgrund. Rapporter om nya offer för apartheidpolitiken nådde oss så sent som i går. Apartheidpolitiken, som väcker avsky över hela världen, är ett klart brott mot de mänskliga rättigheterna. Den står i strid med den i FN-stadgan inskrivna respekten för människan utan hänsyn till kön eller ras. Sverige har, liksom varje annan FN-medlem, rätt och plikt att reagera mot dessa förhållanden och efter förmåga söka bidra till att det omänskliga och ohållbara systemet avskaffas. Målet för den svenska Sydafrikapolitiken bör enligt moderat uppfattning vara att så långt möjligt, med hänsynstagande till internationella förpliktelser, bidra till en fredlig demokratisering och ett avskaffande av apartheidsystemet. Detta bör ske genom en stark markering av det svenska avståndstagandet från apartheidpolitiken. Vår inställning måste komma klart till uttryck såväl inom som utom Sverige. Vi skall bidra till en aktiv internationell opinionsbildning. Ett led i detta är de insatser som Sverige kan göra inom Förenta nationernas ram. Vårt arbete bör inriktas på att åstadkomma bindande beslut i säkerhetsrådet om gemensamma åtgärder, som kan innebära effektiva påtryckningar mot Sydafrika. Sverige skall markera sin beredskap att i enlighet med grundläggande folkrättsliga principer delta i av FN:s säkerhetsråd beslutade internationella sanktioner. Sverige skall även mer än hittills stödja och upprätthålla kontakter med de grupper och enskilda i Sydafrika som arbetar för en demokratisk utveckling i landet. Sverige hävdar, i enlighet med FN-stadgan, den grundläggande principen att det är säkerhetsrådet som äger fastställa förutsättningarna för och tillämpningen av tvångsåtgärder av detta slag. Sydafrikalagen strider mot denna princip. Krav på ensidiga svenska sanktioner har i övrigt konsekvent avvisats av riksdagen. Genom avsteget från vår grundläggande uppfattning i detta fall kan det hävdas att vi ur folkrättslig synpunkt indirekt erkänner det rättfärdiga i sanktioner som stormakter utan stöd i FN:s säkerhetsråd inför som ett led i sin utrikespolitik. Sydafrikalagen strider också mot uppfattningen om att internationella sanktioner måste vinna allmän anslutning för att ha en utsikt att bli effektiva. I vad gäller sanktionsåtgärder mot Sydafrika heter det i en rapport från den expertgrupp, under ledning av ambassadör Alva Myrdal, som tillsattes av FN:s generalsekreterare efter en resolution i säkerhetsrådet: ”Vår slutsats är att det endast är genom en FN-aktion som sanktionsvapnet snabbt kan bli effektivt. Endast om aktionen är överenskommen och total kan sanktionshotet nå sitt mål. Endast genom dessa drastiska metoder kan materiella förluster, störningar i handeln och påfrestningar för många oskyldiga människor, både i Sydafrika och annorstädes undvikas.” Moderata samlingspartiet reserverade sig mot riksdagens beslut om att införa Sydafrikalagen. Huvudmotivet var att lagstiftningen skulle bryta mot huvudlinjen i svensk utrikespolitik om att sanktioner och sanktionsliknande åtgärder skall föregås av beslut eller rekommendationer av säkerhetsrådet. Vi ansåg det vidare olyckligt att införa lagen därför att det inte var realistiskt att tro att andra stater — framför allt inte Sydafrikas stora handelspartner — skulle komma att följa det svenska exemplet. Åtgärden skulle därför bli verkningslös men kunna komma att drabba de svenska företagen och sysselsättningen såväl i Sydafrika som i Sverige. I Sydafrika har också sysselsättningen i de svenska företagen sjunkit. Utvecklingen i Sydafrika har sedan lagen införts varit splittrad. Inom vissa samhällssektorer, som inom arbetslivet, har apartheidpolitiken mildrats. I andra avseenden, t.ex. i fråga om den s.k. hemlandspolitiken, tvångsförflyttningar och militäriseringen av det sydafrikanska samhället, har utvecklingen varit entydigt negativ. Erfarenheterna visar att den svenska lagen ej ökat trycket på den sydafrikanska regimen. Detta var ej heller att vänta då investeringar som görs av svenska företags dotterföretag i Sydafrika svarar för en mycket ringa andel av de utländska investeringarna i Sydafrika. År 1981 svarade de för knappt 20 av bruttoinvesteringarna och knappt 196 av de utländska företagens produktion i Sydafrika. Sydafrikakommittén, som lämnade sitt betänkande 1984, konstaterar också för sin del: ”Att begränsningar av de svenska investeringarna skulle medföra en beaktansvärd skada för sydafrikanskt näringsliv var inte att förutse med tanke på dessas mycket ringa andel —-—-- av de totala investeringarna i landet”. Lagen har ej heller bidragit till att isolera Sydafrika. Förhoppningen att lagen skulle tjäna som exempel och resultera i att en rad av Sydafrikas viktigaste handelspartner skulle införa en motsvarande lagstiftning har ej uppnåtts. Sydafrikakommittén konstaterar följande: ”Härnäst bör frågan beaktas om lagen, såsom avsetts, fått någon konkret efterföljd i andra länder med investeringar i Sydafrika. Så har inte hitintills blivit fallet”. Sydafrikakommittén avslutar sin utvärdering med att konstatera: ”En genomgång av de effekter som åstadkommits genom lagen ger sålunda vid handen att det eftersträvade syftet med lagen hitintills endast i begränsad mån kunnat uppnås. Man kan inte hävda att det väsentliga målet, alltså att påverka den sydafrikanska vita regimen i riktning mot en avveckling av apartheidsystemet och att hjälpa de svarta till ett bättre liv, i nämnvärd utsträckning främjats.” Sydafrikalagen har ej uppfyllt de uppsatta målsättningarna. Genom lagen har också debatten om vår Sydafrikapolitik de senare åren kommit att koncentreras kring lagen och dess tillämpning i stället för kring vilka övriga åtgärder som effektivt skulle kunna bidra till en demokratiseringsprocess. Det är en uppenbar risk att lagen kan komma att motverka sitt eget syfte. Erfarenheterna av den svenska lagstiftningen är inte sådana att de torde stimulera andra länder till ensidiga sanktionsåtgärder. Jag vill hänvisa till en interdepartemental arbetsgrupp som publicerade en rapport i Norge i förra veckan, där man sade att Norge bör icke införa ensidiga sanktionsåtgärder. Sverige har som liten nation ett alldeles särskilt intresse av att det internationella regelsystemet fungerar i enlighet med FN-stadgan. Detta har också sedan lång tid tillbaka varit en framträdande linje i svensk utrikespolitik. Därigenom har de mindre staternas ställning i världen, åtminstone i dessa hänseenden, successivt kunnat förbättras. När Sverige vidtar ensidiga åtgärder i det nu aktuella fallet, blir konsekvensen som tidigare nämnts att våra starka fördömanden av den blockadoch interventionspolitik som främst stormakterna från tid till annan hemfaller åt försvagas. Detta är särskilt allvarligt i en tid då vårt land utsätts för ökade svårigheter av detta slag. En illustration av hur viktigt det är för Sverige att respektera och agera i enlighet med våra internationella förpliktelser är den information som kom utrikesutskottet till handa i går. Vid ett arbetsgruppsmöte inom ramen för OECD:s investeringskommitté i förra veckan ställdes en lång rad frågor till den svenska delegationen med anledning av förslaget till ny Sydafrikalag. Flera av de deltagande nationerna ifrågasatte den svenska lagstiftningens överensstämmelse med nyligen antagna OECD-regler till skydd mot extraterritoriell lagstiftning. Dessa färska OECD-regler är tillkomna bl.a. som en följd av Förenta Staternas agerande i samband med byggandet av den ryska gasledningen, då europeiska dotterbolag till amerikanska företag förbjöds att leverera utrustning. Det är beklagligt och föga konstruktivt ur svensk handelspolitisk synpunkt att den svenska Sydafrikalagen nu blir ett testfall för de nya procedurreglerna. Sammanfattningsvis har det klarlagts att syftena med Sydafrikalagen inte har uppnåtts. Den strider, som tidigare redovisats, mot grundläggande svenska principer för deltagande i internationella sanktionsåtgärder. Mot den här redovisade bakgrunden yrkar vi i moderata samlingspartiet avslag på det föreliggande lagförslaget. Sydafrika är i dag ett i många hänseenden outvecklat land. De industrialiserade delarna utgör enbart mindre områden i ett i övrigt fattigt, underutvecklat land. Jordbruket bedrivs också i stor utsträckning mycket primitivt. Detta kombinerat med den svåra torkan under de senaste åren har resulterat i en sjunkande levnadsstandard och svält för delar av den svarta befolkningen. Sydafrika har goda förutsättningar att omvandlas till ett modernt industrisamhälle, med ett väl utvecklat jordbruk. En industrialisering av Sydafrika kommer att vara positiv för den svarta befolkningen. En industrialisering skapar nya arbetstillfällen och kräver utbildad arbetskraft. De svartas betydelse ur både ekonomisk och politisk synvinkel skulle därmed kunna öka. Det råder politisk enighet om att de svenska företagen skall fortsätta att verka i Sydafrika. Dessa bör därför, enligt vår uppfattning, kunna vara en positiv kraft i omvandlingen av det sydafrikanska samhället. Svenska industritjänstemannaförbundet påpekar i sitt remissvar den positiva roll som svenska företag kan spela i Sydafrika för att förbättra de svartas villkor: ”SIF anser att vi bör utnyttja de möjligheter som finns att stödja en fredlig utveckling mot demokrati och rättvisa i Sydafrika. Det är därför viktigt att svenska företag kan fortsätta att verka i Sydafrika för att ge oss möjligheten att genom de svenska företagen påverka villkoren för de svarta. Vid en avveckling frånhänder vi oss möjligheten att vara pådrivande i denna utveckling.” Förutsättningarna för denna strategi ökar genom att det sydafrikanska näringslivet sedan lång tid tillbaka har varit motståndare till apartheidsystemet. SACCOLA, samarbetsorgan för de ledande arbetsgivarföreningarna i Sydafrika, utfärdade 1977 en egen uppförandekod för medlemsföretagen. I denna uppmanas dessa att sträva efter att i sin verksamhet eliminera diskriminering på grund av ras eller färg. I motsats till förhållandena inom andra delar av det sydafrikanska samhället har reglerna för arbetslivet under den senaste femårsperioden i betydande utsträckning befriats från bestämmelser grundade på ras eller hudfärg. Detta har resulterat i påtagliga förändringar på arbetsplatserna och en mycket snabb utveckling av den svarta fackföreningsrörelsen. De utländska företagen i Sydafrika, inkl. de svenska, har varit pådrivande i denna utveckling. Ett modernt industrisamhälle baserat på marknadsekonomi är i längden oförenligt med den rasdiskriminering och de brott mot de demokratiska och mänskliga frioch rättigheterna som i dag äger rum i Sydafrika. Fortsatt ekonomisk utveckling i Sydafrika kommer därför att undergräva den vita minoritetens maktposition och utgöra en viktig hävstång för den svarta majoritetens krav på avskaffande av apartheid och tillgång till politiska och medborgerliga rättigheter. Utbyte på det kulturella och vetenskapliga planet i enlighet med Helsingforsandan är viktiga drivkrafter för påverkan. Ett avbrytande av dessa kontakter med Sydafrika kommer att stärka den vita befolkningens uppslutning bakom apartheidsystemet. När det gäller svenska företags närvaro i Sydafrika anförs affärsmässiga skäl. I dag sysselsätter dessa företag drygt 3 000 sydafrikaner. Totalt ca 20 000 sydafrikaner kan därmed sägas vara helt beroende för sitt uppehälle av de svenskägda företagen. I Sverige beräknas ca 1 000 personer ha arbete till följd av internleveranser mellan moderföretag i Sverige och dotterföretag i Sydafrika. Den övriga exporten till Sydafrika beräknas ge 2 000-3 000 arbetstillfällen i Sverige. Genom den svenska närvaron i Sydafrika bidrar vi till att skapa förutsättningarna för en social och politisk omvandling av samhället. Genom att erbjuda anställning och goda arbetsvillkor, utveckla människors självtillit samt i handling acceptera de anställdas organisationer medverkar företagen till förändring. Ett avskaffande av den s.k. Sydafrikalagen bör ske i samband med att det svenska näringslivet, tillsammans med de fackliga organisationerna, utformar en ny Codex Ethicus för de svenska företagens verksamhet i Sydafrika. Denna nya Codex Ethicus skall utgå från likställighet oavsett ras och bör bl.a. ta sikte på att de svenska företagen skall stödja de svartas utbildning, respektera deras fackliga organisationer och förbättra deras anställningsvillkor. Den bör också innehålla förbud mot lån till sydafrikanska staten och dess myndigheter. Det svenska stödet till södra Afrika uppgår till, i runt tal, 1,7 miljarder kronor per budgetår. Det är biståndsmedel som går till de s.k. frontstaterna och till befrielserörelser och flyktingar utanför Sydafrika. Enligt vår mening bör ett ökat stöd ges till de grupper, organisationer och enskilda som inne i Sydafrika verkar för en fredlig omdaning av det sydafrikanska samhället. Det är vår tro att det är möjligt för Sverige att öka sina ansträngningar i detta hänseende. Stödet skall utgå i sådana former att det ej innebär att den sydafrikanska staten undgår kostnader. Den sydafrikanska regeringens ekonomiska anslag till utbildning för den icke-vita befolkningen är begränsade. .Sverige bör ekonomiskt stödja högre utbildning. Detta stöd kan utgå t.ex. i form av stipendier för studier vid sydafrikanska högskolor eller för studier utomlands — jag tycker att vi i det hänseendet skall kunna tänka oss Sverige som ett land dit sydafrikanska studenter kan få komma. Sverige bör självfallet fortsätta att ge bistånd till apartheidpolitikens offer. De svartas organisationer spelar en stor roll för omvandlingen av Sydafrika. Sverige bör öka stödet till dessa organisationer. Stödet bör utgå till medborgarrättsorganisationer, kyrkliga och fackliga organisationer. Världskyrkorådet driver en rad angelägna projekt i Sydafrika. Betydande delar av den svarta befolkningen lider av undernäring och brist på sjukvård. Sverige bör undersöka möjligheterna att via enskilda organisationer ge medicinsk och humanitär hjälp åt den svarta befolkningen i Sydafrika. Herr talman! Situationen i Sydafrika är tragisk, hotande och komplicerad. Men den är inte fastlåst. Där finns en opposition som ställer regeringen till ansvar för dess övergrepp mot den svarta befolkningen. Där finns en svart fackföreningsrörelse, som ökar sitt medlemsantal och sin styrka. Frigivningen av Nelson Mandela diskuteras i andra tonlägen än tidigare. Det internationella opinionstrycket på Sydafrika ökar, nu senast i Förenta Staterna. En fredlig utveckling mot demokrati och medborgerliga frioch rättigheter är fortfarande möjlig. Det är den utvecklingen Sverige måste söka stödja på det sätt vi kan. En utveckling i våld är ett ohyggligt alternativ för alla grupper i Sydafrika. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationer som är fogade till utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! De dagsfärska rapporterna från Sydafrika om apartheidregimens övergrepp på oppositionen med massarresteringar av folkledare och direkta våldsdåd mot den svarta befolkningen ger en ohygglig och tydlig relief till dagens debatt. Denna fruktansvärda verklighet känns i högsta grad påträngande när vi har att debattera lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Jag vill teckna en kort bakgrund till lagens tillkomst. Den beslutades i juni 1979 och ansågs vid tillkomsten vara en stor framgång för det folkliga opinionsarbetet mot apartheid. Kyrkor och befrielserörelser i södra Afrika, alliansfria stater och solidaritetsgrupper i hela världen har sedan dess kunnat åberopa den svenska förbudslagen som ett föredöme, en konkret aktionsmodell. Lagen har också gett tyngd åt de förslag till internationella ekonomiska sanktioner som Sverige varje år framfört i FN:s generalförsamling. De svenska folkrörelserna har också enigt slutit upp bakom den svenska Sydafrikalagen och starkt engagerat sig i opinionsarbetet mot apartheidpolitiken i Sydafrika. Apartheid kan sammanfattas som de ojämlika villkor som råder för olika befolkningsgrupper i Sydafrika.

Detta är avskyvärt sett mot bakgrunden att majoriteten av befolkningen lider av svält, arbetslöshet, dålig hälsovård, undermåliga skolor och förnekade mänskliga rättigheter. Dessa företeelser visar att apartheidpolitiken är moraliskt havererad och perverterad. Apartheidregimen är dessutom mycket propagandistiskt inriktad och utgör en smitthärd från vilket det onda som vi benämner rasism sprider sig. Apartheidregimen i Sydafrika är också skyldig till den olagliga ockupationen av Namibia och de ständiga anfallen mot och raiderna in i grannländerna. En ständigt ökad och aggressiv militarisering gör sammantaget att Sydafrika är det största hindret för en fredlig utveckling på den afrikanska kontinenten. Sydafrika har under många år varit föremål för internationella fördömanden och bojkottaktioner av skilda slag. Som resultat av detta har Sydafrika också gradvis isolerats på olika områden, och det är f. n. det enda land mot vilket ett bindande FN-beslut om sanktioner gäller, nämligen vapenembargot från 1977. Jag vill understryka just dessa uppgifter, som en kontrast mot Margaretha af Ugglas påstående att den svenska hållningen och de internationella insatserna mot apartheid inte har haft någon verkan. Men samtidigt kan man konstatera att sanktionskraven ständigt mött hårt motstånd, försenats och urvattnats. Starka krafter har i FN och i andra internationella organisationer ifrågasatt bojkottkraven och har i praktiken skyddat Sydafrika från effekterna av en alltför långtgående sanktionspolitik. Sverige har på många områden varit ett föregångsland bland de västliga industristaterna när det gäller uttalanden och åtgärder till stöd för befrielsekampen samt vissa begränsningar i de ekonomiska förbindelserna med apartheidregimen. Det är resultatet av ett långsiktigt och brett opinionsarbete av svenska folkrörelser, trossamfund och solidaritetsgrupper. Det svenska stödet, via SIDA till befrielserörelserna ANC och SWAPO — sammanlagt 80 milj.kr. för 1983 — och stödet till de s.k. frontstaternas regionala samarbetsorgan SADCC, är ett viktigt exempel på en samstämmighet mellan den officiella politiken och en bred folkopinion. Den s.k. Sydafrikalagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia är ett annat exempel på samspelet mellan kampen mot förtrycket i Sydafrika, den svenska folkopinionen och lagstiftningsprocessen. De brutala morden på svarta ungdomar i Soweto 1976 upprörde en hel värld och bidrog till motioner i Sveriges riksdag från flera partier där man begärde ensidiga sanktionsåtgärder, vilka senare har omsatts i praktisk lagstiftning. Lagen innebar en politisk framgång för den breda opinionen. Men tillämpningen av den har också visat på brister och kryphål i själva investeringsförbudet, och det är dessa brister som det föreliggande lagförslaget skall täppa till. Det är enligt min bedömning både moraliskt rättfärdigt och politiskt nödvändigt. Innan jag går in på en granskning av regeringens förslag och utskottets betänkande vill jag kort skildra under vilka villkor de svarta och färgade arbetarna i Sydafrika lever. Uppgifterna är hämtade från tre internationella rapporter som nyligen har utgivits i London. Den grupp som dessa rapporter gäller är lantarbetarna, och då skall man betänka att de är en gynnad grupp i jämförelse med t.ex. vissa industriarbetare. Det sydafrikanska exportinriktade jordbruket baseras på stora farmer, ägda av storjordbrukare eller företag i jordbruksindustrin. Mekaniseringsgraden inom storjordbruken i Sydafrika är fortfarande mycket låg, och det är ett bekymmer för den sydafrikanska regimen. Förklaringen ligger i tillgången på extremt lågavlönad icke-vit arbetskraft, främst svarta, som utför jobben. För de ca 1,3 miljonerna lantarbetare i Sydafrika har reallönen och levnadsförhållandena försämrats under de senaste 20 åren. En regeringsrapport omnämnd i det sydafrikanska parlamentet 1981 bekräftar detta. En stor grupp lantarbetare bor stadigvarande på de vitas farmer. Genom apartheidregimens passlagar, bosättningsregler och arbetsmarknadslagar har de små, om ens några, möjligheter att själva lämna jordbruken för att söka andra arbeten. I praktiken kan de betraktas som livegna. En annan stor och snabbt växande grupp lantarbetare är säsongsarbetare, som under högsäsong hämtas till jordbruken från reservaten och städernas slumområden, där de lever i misär och arbetslöshet. Deras situation försämras stadigt i takt med att regimen nu konsekvent genomför sin s.k. hemlandspolitik, som innebär tvångsförflyttningar av hundratusentals familjer till överbefolkade reservat utan arbetstillfällen eller social service. Barnarbete är vanligt, både bland säsongsarbetarna och bland familjer som bor på jordbruken. Svält, undernäring och analfabetism är regel. Lönerna är låga. I genomsnitt har en svart lantarbetare mellan 360 och 880 kr. i månadslön. Det är en erbarmligt låg nivå, eftersom kostnadsnivån i stort går att jämföra med Sveriges. Våld mot och misshandel av de icke-vita lantarbetarna förekommer. Trots en effektiv mörkläggning av fakta har ett antal fall blivit kända, några med dödlig utgång, där de skyldiga vita jordbrukarna blivit frikända eller fått avtjäna närmast symboliska straff. Fackliga rättigheter saknas för de svarta och färgade lantarbetarna, trots att förändringar gjorts i arbetslagstiftningen och man inom andra branscher har vissa möjligheter att organisera sig. Men det är inom av regimen noga angivna gränser. Staten ”hyr ut” svarta fångar till jordbrukarna för arbete på fälten. Det är en ”handel” av stor omfattning, även om några helt säkra och officiella siffror inte finns angivna. Försiktiga beräkningar ger vid handen att under 1980 var åtminstone 100 000 personer med i denna uthyrningsverksamhet. Detta är ett förhållande som strider mot den internationella arbetsöverenskommelsen, mot den internationella frihandelsöverenskommelsen GATT och mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I andra sammanhang har vi i riksdagen diskuterat slavarbete och brott mot de mänskliga frioch rättigheterna, och moderaterna har med rätta brännmärkt detta. Jag har svårt att förstå moderaternas inställning i denna fråga, där de vill häva alla restriktioner mot apartheidregimen och tillåta svenska företag att fritt expandera i Sydafrika. Det är slavarbete som försiggår i gruvorna och på lantegendomar i Sydafrika, och då bör vi i Sverige begagna de instrument vi har för att stoppa detta. För en annan inställning finns inga ursäkter. Herr talman! I ett särskilt yttrande har jag, å folkpartiets vägnar, framfört några kritiska synpunkter på regeringens förslag och utrikesutskottets betänkande. Det föreliggande lagförslaget innebär skärpningar i 1979 års lag. Vi i folkpartiet finner detta positivt och noterar att Sydafrikakommitténs utredningsförslag i viktiga delar har utgjort underlag för dessa ställningstaganden. Folkpartiet anser också att det är av stort värde att största möjliga enighet markeras i riksdagens behandling av detta ärende. Vi har därför avstått från att reservera oss på ett par punkter där utskottet inte kunnat tillstyrka våra motionskrav, men vi ser som ett skäl att utskottet på samtliga dessa punkter i sin skrivning överlämnat ärendena till en kommande utredning, som skall vara klar i god tid före december 1990. Det innebär att motionskraven i ett senare skede kommer att beaktas. På två punkter, dispensförfarandet och då det gäller den svenska aktiviteten internationellt för att utvidga handelssanktionerna mot Sydafrika, har dock utskottet enligt min mening på ett olyckligt sätt mjukat upp Sydafrikakommitténs förslag, och folkpartiet finner det angeläget att markera åsiktsskillnad i dessa frågor. Sydafrikakommittén föreslår i sitt betänkande att möjligheterna att få dispens skall tidsbegränsas till utgången av 1990. Företagen skulle på det sättet få ett klart besked att dispensmöjligheterna kommer att upphöra från den tidpunkten om inte väsentliga förändringar skett i Sydafrikas apartheidpolitik. Ett utarbetat lagförslag med den inriktningen skulle naturligtvis varit en kraftigare markering mot apartheid än att hänskjuta frågan till den aktuella utredningen. Folkpartiet anser också att en fastare handläggning av dispensansökningarna än den som utskottet rekommenderar vore att föredra, liksom att kommerskollegiums och regeringens bedömning av motiven för dispenser borde väga in företagets hela situation, bl.a. om företagets personalpolitik genomgår förändringar i negativ riktning. Beträffande handelssanktioner mot Sydafrika anför regeringen i sin proposition att våra överenskommelser inom GATT inte möjliggör bilaterala sanktionsåtgärder på handelns område. Möjligheten finns dock för Sverige att som medlem i organisationen begära undantag från GATT:s bestämmelser för att vidta sanktioner mot Sydafrika.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
Herr talman! Jag tyckte mig upptäcka en viss tankeoreda i Rune Ångströms attack på moderaterna. Rune Ångström skildrade den eländiga situationen för lantarbetare — den är säkert som han säger, och det finns all anledning för oss att med de möjligheter vi har försöka förbättra deras situation — men den nu aktuella lagen gäller svenska företagsinvesteringar och svenska företag i Sydafrika, och det är väl närmast deras anställda som är berörda. Det finns många andra vittnesbörd om att man vill att de svenska företagen skall vara kvar. Jag kanske kan få citera ett tidningsurklipp ur Aftonbladet, där Leif Blomberg, Metalls ordförande, säger att han träffade ett antal svarta fackliga representanter i Lesotho. Han säger: ”Det var medvetna, skärpta killar, som var helt på det klara med vad de ville. Dem vi pratade med var oroliga för att Sverige ska dra bort sina företag. De menade att det inte skulle gagna kampen mot apartheidregimen.” — Det är ju denna fråga vi talar om!
Herr talman! Till att börja med innebär Sydafrikalagen att vi ger företagen möjligheter att under en viss tid överleva i Sydafrika för att de sedan — för den händelse det sker en regimförändring där — skall kunna gå in med full styrka. Men vi i folkpartiet är helt övertygade om att det behövs ett ökat tryck mot apartheidregimen där. Därför ställer vi oss helhjärtat bakom den skärpning av den nuvarande Sydafrikalagen som föreslås i betänkandet från utskottet. Med hänsyn till den mycket fina beskrivning som Margaretha af Ugglas gjorde i inledningen av sitt anförande, är det märkligt att slutresultatet av den genomgången blev att vi skulle så att säga lägga ned vapnen mot apartheidregimen i Sydafrika. En industrialisering i Sydafrika på nuvarande villkor kommer tyvärr inte den svarta befolkningen till godo. I nuläget förstärker en industrialisering i stället de stora orättvisor som finns. Vinsterna går till den vita förtryckarregimen. Jag tror att det är mycket svårt att göra insatser i dag med svenska biståndsmedel inne i Sydafrika, så att dessa verkligen kommer den svarta befolkningen till godo — den del av befolkningen som lider under apartheid. Sydafrika är nämligen ett mycket rikt land. Det saknas inte resurser i Sydafrika, men utnyttjandet av dessa resurser sker mycket ensidigt från den vita befolkningen.

Herr talman! Rune Ångström har fel. Vi vill inte lägga ned vapnen mot apartheidsystemet, även om vi hoppas på och vill verka för en fredlig utvecking i Sydafrika. Vad vi anför invändningar mot är förslaget till en ny Sydafrikalag. Vi tycker att det är en ensidig åtgärd som strider mot internationella förpliktelser. Min inställning är en helt annan än Rune Ångströms i vad gäller värdet av industrialisering i Sydafrika. Denna är, enligt min mening, ett av de mest hoppfulla tecknen där. I den svåra situationen har ”svarta” fackföreningar vuxit fram och fått ett ökande medlemsantal. Låt mig också citera vad ledaren för Metallarbetarefederationen skriver i LO-tidningen: ”Fria fackföreningar är nyckeln till förändringar i Sydafrika. Den fria fackföreningsrörelsen kommer på sikt att öka köpkraften och förbättra de sociala förhållandena i hela landet. Det är ett tillräckligt starkt vapen för att störta apartheid.” I denna mening har jag en mer hoppfull syn än Rune Ångström.